Fru talman! Då vill jag understryka att detta är visionärt. Det är klart att om man nu står inför att lägga fram en proposition om allmän förskola för fyra och femåringar så innebär det ett nytt perspektiv. Vi har då kanske ett inträdande för väldigt många barn när de är fyra år. Vi har en förskoleklass. Vi har en obligatorisk grundskola och en frivillig gymnasieskola. Det gäller alltså väldigt många år. Vi har en fin helhet som vi har möjlighet att följa. Jag har inte bestämt mig definitivt. För det första måste den här proposition läggas fram och gå igenom i riksdagen. Efter det får man i så fall fundera på vad som händer sedan. Förskoleklassen talade Catharina Elmsäter-Svärd om här. Ska den föras till den allmänna förskolan och bli en del av den? Ska förskoleklassen följas uppåt in i grundskolan? Det skulle bli en tioårig grundskola. Det är väl sådana frågor som blir viktiga att ta ställning till framöver, och jag tror att vi kommer att diskutera just de frågorna för att också renodla begreppen. Det ligger också i skollagsöversynen att se om förskolan ska vara en egen skolform. Jag vågar inte vara mer visionär än så. Jag ser ändå att det här behöver diskuteras om den proposition som jag har för avsikt att lägga fram blir antagen av riksdagen. Vi står, som jag sade i början av min replik, inför helt nya perspektiv. En tydlighet och en helhetssyn är nog viktig för föräldrarna. Det jag tycker är bra i dag är att det i de läroplaner vi har finns en röd tråd som går genom förskolans, skolans och gymnasieskolans läroplaner så att man känner igen sig i de övergripande målen och värderingarna. Men frågan är var förskoleklassen ska befinna sig i framtiden, inom den allmäna förskolan, som en egen förskoleklass eller som en del i en tioårig grundskola. Det får väl delvis verksamheternas utveckling avgöra. Den tycker jag är väldigt viktig att se på. Hur använder man sig av förskoleklassen? Vilken pedagogik, det var vi ju inne på, genomsyrar den? Passar den alla barn? Har det blivit skola av förskoleklassen eller är det förskolans pedagogik som genomsyrar den? Jag kan sluta det här anförandet med att säga att oavsett vad det blir är det som vi genomförde i grundskolans läroplan när vi fick förskolans läroplan att förskolepedagogiken också ska genomsyra grundskolans läroplan. Det gäller rätten att få vara barn och att barn lär på olika sätt även om pedagogiken och stimulansen i språkutveckling och matematisk utveckling är viktig. Det var lite visioner där, tror jag.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en sista fråga för att från ministern få ett förtydligande beträffande den andra högt prioriterade reformen, nämligen maxtaxan; detta utan att komma in på en debatt om maxtaxan i sig, för där har vi ändå olika uppfattningar. Tror ministern att hon med en maxtaxa - vi pratade ju om familjen och det ekonomiska beroendet - kan garantera valfrihet? Om vi nu vet att trycket på barnomsorgen eller förskolan ökar när möjlighet ges för fler att få detta till avgifter som är sådana att det inte "kostar skjortan" - det är ju så ni har resonerat från socialdemokratiskt håll - tror ni då att man genom införandet av maxtaxan ändå kan garantera mångfald och behålla valfrihet; detta utan att styra till förskolor som är av kommunerna engagerade? Jag anknyter alltså till det som interpellationen från början handlar om - valfriheten. Tror alltså ministern att det med en införd maxtaxa ändå går att garantera valfrihet och mångfald inom förskolans verksamhet?
Fru talman! I en interpellation senare i dag kommer jag närmare in på maxtaxan. Den interpellanten har frågat om detta med barnkonto. Den direkta frågan om valfriheten inom förskolan med en maxtaxa vill jag besvara med ett ja. Maxtaxan är inte knuten till att det ska vara en kommunal verksamhet men det kan alltså vara inom kommunal verksamhet. Maxtaxan gäller för de föräldrar som väljer ett kommunalt daghem eller en kommunal förskola. Det gäller också föräldrar som vill välja ett kommunalt familjedaghem och de föräldrar som vill välja ett kooperativ, enskild form eller annan fristående form. Själva bidragssystemet ute i kommunerna förändras inte jämfört med hur det är i dag. Den valfriheten kommer att vara precis densamma med en maxtaxemodell.

Fru talman! Anders Sjölund och Sten Tolgfors har frågat mig dels vilka konkreta åtgärder jag ämnar vidta för att ge skolledare och lärare ökade möjligheter att åstadkomma en studiemiljö präglad av kreativitet, god ordning och trevligt uppförande i skolan, dels vilka initiativ jag avser att vidta för att höja kvaliteten och intensiteten i skolans arbete mot mobbning. Dessa båda frågor hänger ihop och jag svarar därför på dem i ett sammanhang. Frågeställningarna handlar om de för mig så viktiga grundläggande värderingar som måste genomsyra allt arbete i skolan. Inledningsvis vill jag betona att såväl skollagens portalparagraf som läroplanen för det obligatoriska skolväsendet har skärpts och förtydligats när det gäller värdegrunden och kränkande behandling. I dag har alla som verkar i skolan en skyldighet att aktivt motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden. I Lpo 94 har avsnittet om normer och värden lyfts fram. Dessutom har rektors ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling förtydligats. Dessa förändringar kommer att ske även i läroplanen för de frivilliga skolformerna Den rapport som Skolverkets utbildningsinspektörer nyligen lade fram är resultatet av ett regeringsuppdrag som jag initierat. Bakgrunden till att Skolverket fick uppdraget var att jag ville lyfta upp frågan om mobbning och annan kränkande behandling till nationell belysning och granskning.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

Fru talman! Sedan jag lämnade grundskolan 1986 har det, kan man säga, hänt en hel del på den fronten. Vi har fått nya läroplaner och förskoleklasser. Samhället i stort har förändrats. Antalet elever med invandrarbakgrund har ökat väsentligt osv. När jag i dag lyfter på taket till den svenska skolan och läser de rapporter som vi dagligen möts av via tidningar, från Skolverket osv. blir jag allvarligt bekymrad. Sådant har sagts också tidigare här i dag. Skolans kvalitet försämras uppenbarligen ständigt åt fel håll och det går snabbt. Detta är naturligtvis allvarligt för en nation som ska vara en kunskapsnation. Det här problemet ser våra svenska föräldrar, Skolverket, Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket och också svenska folket via dagliga rapporter i massmedierna. Den enda, fru talman, som inte verkar bekymra sig för den här skolutvecklingen är faktiskt landets skolminister och regeringen. Det om något är verkligen bekymmersamt - om det nu är på det här sättet. Fru talman! Jag har frågat vilka konkreta åtgärder som skolministern vill ange för att åstadkomma en studiemiljö som präglas av kreativitet, god ordning och trevligt uppförande i skolan. När jag nu får svaret tycker jag att det är ett icke-svar. Praktiskt taget ingenting står där. Jag måste säga att jag blev väldigt besviken när jag läste svaret. Jag kunde bara konstatera att det var en upprepning av vad som står i lagtexten. Det står visserligen om värdegrundsprojektet och om konferenserna; det är vad som hänvisas till. De flesta vet att det inte handlar om resurser och resursbrist i landet när det gäller orsakerna till problemen - naturligtvis med vissa undantag över landet. I stället tror jag, och många med mig, att det handlar om ett förhållningssätt och om vilka attityder man har gentemot kunskap och bildning. Naturligtvis är utgångspunkten en bra studiemiljö. Det måste vara en arbetsplats för alla där man har respekt för varandra och där ordning och reda faktiskt är ord som man vågar, och får, säga. Debatten blir ofta väldigt snäv. När man pratar om ordning och reda hamnar man plötsligt i ett auktoritärt sätt att se på ordning och reda. Så är det i varje fall inte för mig. Vad tycker skolministern egentligen om lärare och skolledare som går före med gott exempel på den här punkten? I Nattöppet från Umeå, min hemstad, kunde man höra en lärare berätta hur man hade gjort på den egna skolan där man ställde krav på både föräldrar och elever i en särskild riktning. Svaret från skolministern blev att hon inte gillade ordet disciplin. Är det verkligen så illa att Sveriges skolminister tycker illa om när lärare försöker hålla ordning i sin klass eller i sin skola? I den friskola i Umeå som jag själv är engagerad i och där det finns 126 elever i årskurserna 1-9 har vi ett umgängeskontrakt mellan skolan, eleverna och föräldrarna. Det umgängeskontraktet har föräldrastyrelsen själv valt och i demokratisk ordning fastställt. Alla har skrivit på detta. Det visar sig uppenbart att det fungerar. Man är mycket nöjd med kontraktet, och det reglerar också vilka konsekvenser som blir om man inte följer det. Kön till den här skolan växer lavinartat - inom parentes sagt - vilket gläder en av delägarna. Då är frågan: Vad tycker skolministern egentligen om det här sättet att arbeta där man faktiskt på papperet, och inte bara i ord, försöker komma till rätta med den oordning som faktiskt finns i våra skolor?
Fru talman! Mobbningen är ett folkhälsoproblem. 100 000 barn och ungdomar, motsvarande en årskull, är mobbade i dag. Dessutom påverkas deras föräldrar, syskon och anhöriga svårt. Det är ytterligare ett antal hundratusen. Mobbningen är en dold svensk tragedi, och det är ett politiskt misslyckande. Mycket tyder på att mobbningen förgrovas och blir allvarligare till sin karaktär. Sammantaget är läget oacceptabelt. Det krävs en nationell handlingsplan för att stoppa våld och mobbning i skolan för att etablera en betydligt högre lägsta nivå i skolans arbete. Där måste finnas med direktiv om kompetensutveckling, kontakter med föräldrar och elever, engagemang av alla vuxna i skolan och förhållningssätt till våld. Låt mig ge skolministern tolv konkreta förslag: 1. Skolan måste kunna stänga av våldsbenägna elever som sprider skräck och oro. Politiken måste våga ta ansvar för direktiv om hur våld i skolan ska hanteras. 2. Det är resultatet och inte skolans insatser som räknas. Detta måste förtydligas. Ledarskapet i skolorna och i politiken måste stärkas. Alla vuxna måste etablera ett gemensamt förhållningssätt. 3. Utbildning och vidareutbildning av lärare, skolledare och övrig personal måste förbättras. Särskilda projektpengar för utbildning bör anslås. Hela skolans personal måste involveras i nätverksbyggande för att upptäcka och åtgärda mobbning. 4. De 10-20 % av skolorna som saknar obligatoriska arbetsplaner mot våld och mobbning ska omedelbart och ovillkorligen utveckla sådana. Skolverket måste kunna vitesbelägga de skolor som missköter sitt uppdrag. 5. I dag är många av de existerande arbetsplanerna någon sida långa och ger ingen som helst vägledning i arbetet. Kvaliteten på planerna måste stärkas. De måste innehålla både förebyggande, krishanterande och utvärderande element. 6. Löpande undersökningar i skolor och kommuner om hur vanlig mobbning är, vilka uttryck den tar, måste genomföras och dessutom sammanställas av Skolverket. I dag är många kommuners och skolors arbete mot mobbning skott i mörkret. Man vet varken hur vanlig mobbning eller om de insatser man gör ger resultat. 7. Skolans samarbete med föräldrar, elever, fritidsledare och idrottsföreningar måste stärkas. Skolans arbete mot mobbning börjar i hemmen. 8. Kommuner och skolor måste lära av framgångsexemplen. Det krävs ett erfarenhetsutbyte inom kommuner, län och riket. Skolverket bör årligen publicera och lyfta fram goda exempel vad gäller både resultat och metod. 9. Bygga upp ett regionalt nät av mobbningskonsulenter för att överföra kunskap och hjälp i enskilda fall. Det garanteras av Skolverket och finansieras exempelvis genom ett nytt anslag. 10. Eleverna ser och upplever mer mobbning än vad skolan ser. Skolan måste bli bättre på att lyssna på varningssignaler. Elevskyddsombud måste kunna kräva åtgärder och kanske ytterst stänga skolan om arbetet inte fungerar. Anlita ungdomar som tidigare mobbat eller mobbats för att resa runt i skolorna och berätta om sin tidigare situation. 11.Skolverket bör årligen kunna publicera de skolor som missköter sina åtaganden. Det behövs dessutom ökade sanktionsmöjligheter mot de skolor och kommuner som framhärdar i att bryta mot de bestämmelser som finns, t.ex. genom ett förtydligat tjänsteansvar. 12.I ett system med nationell skolpeng som vi förordar kan extra pengar utgå till skolor som gör ett bra jobb. Omvänt gäller att de skolor som inte uppfyller kraven trots varningar ska kunna förlora delar av sina resurser. När jag läser hennes svar ser jag en upprepning av de lagar som redan gäller. Jag ser framför allt icke ett enda ord om de barn som är drabbade och utsatta av mobbning. Jag ser inte att skolministern ställer sig så tydligt på deras sida som jag skulle vilja. Jag ser inga konkreta förslag. Däremot ser jag att skolministern avfärdar möjligheten att komma nu med nya förslag. Det innebär en ökad tidsutdräkt och ökat lidande för de barn som inte i tid får den hjälp som de behöver.
Fru talman! Mobbning förekommer i våra skolor. Mobbning förekommer också ute i samhället. Det är både fysisk och psykisk mobbning, utfrysning. I mobbningssammanhang finns det egentligen tre kategorier människor. Det är mobbaren, det är medlöparen, alltså du och jag som kanske ser det utan att göra någonting, och det finns offret. I Grums har kommunen blivit dömd till skadestånd, men jag tror inte att offret, den mobbade personen, mår bättre av skadestånd. Det läker inga sår. Däremot är det oerhört viktigt och positivt om våra skolor och landets kommuner vaknar upp och ser att det här måste åtgärdas. Skolministern skriver att alla skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning. Det delar jag helt och hållet skolministerns syn på. Men jag vill påstå att dåliga resurser, färre lärare och vuxenkontakter i skolan gör att problemen inte uppmärksammas så som de borde. Skolministern tar också upp värdegrundsarbetet. Vi från kristdemokratiskt håll är oerhört glada över att det arbetet har kommit i gång. Det är ett viktigt arbete. Det är bra. Men vi ställer oss också frågan: Vad är det för värdegrund man egentligen strävar mot? Är det någonting som bara flyter omkring där ingen egentligen riktigt vet vad det ska handla om? Kristdemokraterna har under många år hävdat att det här måste bygga på FN-konventionerna, som i sin tur bygger på den kristna etiken och västerländska humanismen. På den plattformen vilar alla dessa FN konventioner. Vi tror också att respekt är en grundförutsättning för att komma till rätta med mobbning. Jag vill fråga skolministern: Vilken värdegrund talar skolministern om? Kristdemokraterna säger att nollvisionen måste vara målet i fråga om mobbning. Delar skolministern den målsättningen?
Fru talman! Vi hade en gång i Sverige som i många andra länder en väldigt auktoritär skola, där eleverna inte vågade ifrågasätta olika tankar och förslag och där all form av frågor nästan uppfattades som en oförskämdhet gentemot läraren. Den skolan reagerade de flesta politiker och skolfolk på som var med på den tiden. Den skolan reagerade dem emot alltmer under 1950 och 1960-talen, och den reaktionen var bra. Men den reaktionen medförde också ett slags överkänslighet mot att använda ord som ordning, arbetsro och att använda begrepp som regler och krav. Då blev man genast misstänkt för att vilja dra tillbaka till den gamla skolan. Jag tycker att det är dags att göra upp med den överkänsligheten. Jag tror inte att någon av oss som diskuterar skolpolitik vill ha tillbaka en skola som ser ut som skolan såg ut för 60-70 år sedan.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 Det är tvärtom så att det är först i en skola där det råder arbetsro och där man respekterar varandra som individen kan utvecklas självständigt och känna den trygghet som gör att hon utvecklas självständigt. Om mobbning ska stoppas förutsätter det att alla känner att det finns regler som man måste rätta sig efter. Utan tydliga regler i skolan blir det otrygghet, inte minst för de människor som känner sig osäkra och otrygga redan frän början. Den gemensamma diskussionen om värdegrunden är naturligtvis viktig. Det är också viktigt att det förs en diskussion i skolan om regler. Rinkebyskolan är ett bra exempel på en skola som efter diskussion mellan föräldrar, elever och rektor har slagit fast vissa gemensamma regler och krav. Men vad skolorna också skulle behöva är en tydlig markering - inte minst från skolministern och regeringen - om att det inte är fult att våga säga: Vi har närvaroplikt i vår gymnasieskola. Jag tycker att skolorna kontinuerligt ska informera föräldrarna både om hur det går med elevernas kunskapsutveckling och om hur det är med deras frånvaro. Det gäller såväl grundskolan som gymnasiet. Det ska vara möjligt att avstänga elever som mobbar och som gör att det blir omöjligt att bedriva undervisning i en skolklass. Det ska vara ett krav på att skolan ska polisanmäla brott, oavsett om det handlar om misshandel, om droganvändning eller om något annat. Dessa markeringar får vi inte, vare sig från skolministern eller från regeringen. Jag håller med skolministern om att det behöver föras en diskussion. Det är bra, men vi behöver dessutom en mycket tydlig markering: Hit, men inte längre kan man gå när det gäller att på olika sätt bryta mot skolans regler. Den markeringen har vi väntat på. Jag vet inte om vi kan fortsätta att hoppas på att den kommer.
Fru talman! Jag är glad att Anders Sjölund och Sten Tolgfors har tagit upp dessa viktiga frågor i sina interpellationer. Min partikamrat Erling Wälivaara har tagit upp frågan om mobbning, men jag tänker här avgränsa mig till skolmiljön. Skolmiljön ligger till grund för många svårigheter: generell otrivsel, barns okoncentration, barns svårigheter att lära, barns reaktioner inför råhet och annat. Fru talman! Skolmiljön är barns arbetsmiljö. För att förstå andra människors situation kan det vara bra att sätta sig in själv i hur det skulle kunna vara att leva och arbeta i den miljön. I den här kammaren, där vi befinner oss nu, vill vi ha koncentration när det gäller det som sker. Vi vill ha en typ av regler som måste följas. Annars blir det någon typ av sanktioner. Hur skulle det se ut om vi satt med ytterkläderna på och pratade i mobiltelefoner, om vi kastade radergummin på kammarsekreteraren, om vi slängde en bok på stenografen eller om vi hojtade till någon ledamot som satt långt borta på översta bänken - för att inte tala om ifall vi lite till mans satte i gång och ritade på väggarna här! Vad skulle hända, fru talman? I skolans värld ville rektor Hilly Andersson ha besked om vad hon skulle kunna göra för att få ordning och reda i skolan. Men Skolverket velade, och när hon anmälde sig själv visste inte Skolverkets jurist om hon gjorde rätt eller fel. Fru talman! Är det inte dags att kräva att skolministern vidtar åtgärder för att på allvar skapa den ordning och reda i barnens arbetsmiljö som vi själva vill ha i denna kammare! Är inte våra barn värda den möjligheten till koncentration för deras lärande? Då skulle vi kanske inte få den typ av rapporter från Skolverket som vi har fått under den senaste tiden.
Fru talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till interpellanterna. Jag vill direkt undanta Ulf Nilsson. Jag uppskattar att Ulf Nilsson använder samma ord som jag när vi talar om hur det ska vara i skolan. Vi talar om arbetsro, regler och krav. Jag noterade också att Ulf Nilsson inte använde ordet disciplin. Det finns andra sätt att beskriva hur man vill arbeta i en skola. Det som ni tar upp nu, är det verkligen ert allvar? Är det så, Anders Sjölund, att det är Anders Sjölunds skolas kontrakt som ska gälla för hela Sverige? Skriv i så fall en motion om detta, att kontraktet ska gälla för alla Sveriges skolor, och sedan får den behandlas i denna kammare. Är det så, Yvonne Andersson, att det är riksdagen som ska skapa ett regelsystem om att skolelever inte får använda mobiltelefoner? Bästa riksdagsledamöter! Litar ni inte på era egna förtroendevalda ute i kommunerna? Har de inte ett ansvar för precis det som ni tar upp? Är det meningen att Sveriges skolminister ska sitta och skapa klassrumsregler? Det är precis det som det handlar om. Har ni inget som helst förtroende för vare sig verksamheternas personal eller kommunpolitikerna ute i landet? Riksdagen har vidtagit åtgärder för att strama upp saker som är verkligt allvarliga såsom mobbningen. Man har gått ifrån portalparagrafens övergripande inriktning och skrivit in detta med mobbning. Man har också krävt att det ska finnas mobbningsplaner. Om ni nu refererar till rapporter, var då snäll och läs dem också till slutet! Men vad säger rapportörena? Jo, de riktar sig varken till skolministern eller till riksdagen. De vänder sig till kommuner och skolor. Det är precis där som dessa frågor ska behandlas. Det ska skapas strategier för förebyggande och behandlande insatser. Man ska utveckla elevernas sociala kompetens. Man ska uppmärksamma hur vuxna bemöter elever. Man ska se till att eleverna är med och tar ansvar för att utveckla skolans normer. Man ska satsa på att stärka social kompetens och socialpedagogisk kunskap bland personalen för att upptäcka mobbning och kränkande behandling. Man ska regelbundet utvärdera och följa upp handlingsprogram och åtgärder mot kränkande behandling. Sedan jag kom in i riksdagen 1988 har riksdagen så många gånger understrukit dessa saker. Skolverket gör uppföljningar och ger anmärkningar till de skolor som inte uppfyller det som de ska uppfylla, t.ex. när det gäller anmälningar av mobbningsfall. Det som jag upplever som oerhört frustrerande är okunnigheten om på vilken nivå olika saker ska verkställas och beslutas. Jag tror att Sten Tolgfors hade tolv olika punkter. Jag kan hålla med om i stort sett alla dessa. Vi är inte ett dugg oense. Men av dessa tolv punkter var det några få som låg på nationell nivå. Övriga ligger faktiskt direkt på kommunerna. Det är viktigt att riksdagen lär sig att skilja på det som är ett kommunalt ansvar och det som är ett ansvar för riksdagen. Jag skulle kunna skriva hundra regler, men vilken effekt har det ute i landet? De kommer aldrig att få effekt, om inte reglerna skapas av lärare och personal tillsammans och med stöd av kommunpolitiker som kan sätta in resurser när så behövs.
Fru talman! Det är bra att skolministern hetsar upp sig. Det har vi väntat på länge. Låt mig först säga att vi självfallet har samma begreppsvärld när vi pratar om regler, normer, disciplin och annat. Jag tror att vi som har jobbat mycket i skolan är överens om det och att vi vet vad vi pratar om. Nej, inte ska riksdagen fatta beslut om hur man ska hantera klassrumsregler och annat. Det har vi över huvud taget inte nämnt ett endaste ord om. Jag förväntar mig att skolministern ska sända signaler ut till landet och göra markeringar på ett sådant sätt att man fattar vad det handlar om. Visst är det skolstyrelsefolk runtom i Sverige som har ansvaret för skolan. Men det fråntar ju inte skolministern uppgiften att sända rätta signaler. Det är min absoluta uppfattning. Därvidlag tycker jag att det är klent beställt. Just av den anledningen har vi väckt en motion i riksdagen i dag. Huruvida den kommer att behandlas eller inte vet vi inte, men den handlar om att vi vill se en nationell handlingsplan, precis som Skolverket har efterlyst. Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge. Jag vill fråga skolministern om hennes åsikt. Det vore intressant att få ett besked om att vi kan föra en diskussion, som kanske är mera lågmäld än vad diskussionen just nu är, om hur skolan ska kunna förbättras och vilka möjligheter riksdagen har att arbeta för att det ska få genomslag ute i landet. Vi moderater satsar på hög kvalitet i skolan. Därför vill vi göra denna markering. Det finns då ett antal frågor som så att säga kan hanteras från riksdagsbänken. En sådan är t.ex. skriftlig information till föräldrarna. I dag har vi ju utvecklingssamtal som bekant. Som fembarnspappa har jag ganska lång erfarenhet av skolan, och jag måste säga att det inte har gett särskilt mycket. Jag tror att man måste ställa krav på lärarna att faktiskt formera sig i skrift hur man tycker att eleverna sköter sig i skolan både kunskapsmässigt och på andra sätt, vilken respekt de har för varandra osv. Jag tror att ministern förstår vad jag menar. Kan det inte också vara så att man redan i årskurs 1 börjar med denna skriftliga information mellan skolan och hemmet? Det tror jag vore ett steg att komma närmare en bättre skola. Jag tror också att föräldrarna runtom i landet välkomnar en bättre information om sina egna barn. Man är ju trots allt väldigt intresserad av sina egna barn. Delar ministern min uppfattning att även omdömen och information om elevernas uppförande i skolan kan få komma med i skriftligt omdöme? Nu vet jag att Skolverket och ministern arbetar för att säga nej till skolor och kommuner som faktiskt anstränger sig för att ge skriftliga omdömen som närmar sig betyget. Det är ju lite allvarligt om man går i den riktningen. I Sverige är det åtta av tio kommuner som inte bryr sig om kvalitetsredovisningar, som någon har sagt tidigare. Vad tycker skolministern att vi ska göra åt detta? Det borde väl ändå vara en fråga för ministern att ägna kraft åt. Jag upprepar min fråga eftersom skolministern vände sig till talmannen. Ser ministern någon uppgift att ta de kommuner i örat som inte bryr sig om att redovisa kvaliteten i skolorna, som är sagt i skollagen?
Fru talman! Det politiska ledarskapet både på lokal nivå och på riksnivå har brustit svårt vad gäller mobbningen. Skolministern säger att vi måste lita på kommunerna. Men om de inte gör vad de ska, vad blir då resultatet? Passivitet. Skolministerns och riksdagsledamöternas roll kan ju knappast vara att passivt se på när barnen faktiskt far illa. Av de tolv punkter som jag presenterade är det nio eller tio som tydligt kräver ett beslut på riksnivå. Skolministern sade att hon stödde dem generellt. Men låt oss då se dem införda, skolministern. Då finns ju inga hinder. Det är oacceptabelt att vi politiker via skolplikten ålägger barn att vistas i en miljö där vi inte kan garantera säkerheten för dem. Skolplikten måste ackompanjeras av en plikt för skolorna att skapa trygghet i skolan för alla landets barn. Det är alldeles tydligt att lägstanivån i skolans arbete mot mobbning är alldeles för hög. I Grums, som någon nämnde, stämde en flicka kommunen efter att ha mobbats i flera år och fått skoltiden förstörd. Någon säger att stämningar löser ju inte problemet med mobbningen, och det är rätt. Men i och med att Grums förlorade och i och med den uppmärksamhet som det gav, ökar medvetenheten om mobbningen i landets skolor och kommuner. Det bidrar till att mobbningen tas på allvar. Dessutom är det enligt min uppfattning de enskildas rätt att ställa kommunen till ansvar när deras rättigheter kränks och kommunen inte fullgör sina skyldigheter. Både skollagen och arbetsmiljölagen gäller i skolan. Brott mot arbetsmiljölagen skulle aldrig accepteras på vuxnas arbetsplatser eller viftas bort med att det inte var rätt metod. Skolverket skriver att de mål som formuleras i statens uppdrag till skolan är rättigheter som eleverna har rätt att kräva av skolan. Samtidigt står det klart, skriver man, att nog ingen skola når upp till uppdragets mål att ingen i skolan ska utsättas för mobbning. Mobbningen förstör så många barns möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning. Den gör dem olyckliga och sätter spår i själen hela livet. Vi måste göra något åt detta. Mobbning ligger bakom psykosomatiska sjukdomar och självmord, och de som mobbas får inte den start i livet som de har rätt till. Det är inte acceptabelt att alltifrån självbild till yrkesval ska tillåtas att styras av kränkningar som skett i skolan som vi har ålagt barnen att vistas i. Då räcker det inte med att säga att ansvaret ligger någon annanstans. Det ligger hos oss! I de flesta undersökningar säger de unga som tillfrågas att mobbning är mycket vanligare än vad skolan känner till. I Barnombudsmannens undersökning sade 60 % att det pågår mobbning som lärarna inte vet om. Skolan vill eller kan inte alltid se, och alltför ofta fixerar skolan på insatsen och inte på resultatet. Man hör att skolan har gjort så mycket för en viss utsatt elev, och om mobbningen trots detta inte upphör söker skolan inte sällan orsaken hos den drabbade. Hon är ju lite si eller så, han ser annorlunda ut, hans föräldrar är så konstiga - jag vet inte hur många gånger jag har hört den typen av resonemang. Det är allvarligt särskilt därför att många barn tar på sig skulden från början för att de behandlas illa eller kränks. De tror att det är något fel på dem. Låt oss därför gemensamt slå fast i dag att mobbning aldrig är den drabbades fel. Skulden ligger alltid på dem som utsätter andra och på de vuxna som låter det ske. Det är resultatet i skolan som räknas, inte insatserna. Det räcker inte att säga att man har gjort mycket, men att det inte har gett resultat. Man måste då göra mer. Skolverket skriver att rektor är ansvarig för skolans resultat. Man skriver också att kommunen är skyldig att skapa förutsättningar så att kraven uppfylls. Nu vet vi att detta inte sker, och då är det dags att agera och gå vidare. Det kan ofta också bli så att uppfattningen skiljer sig mellan barn och föräldrar respektive skolan om vad som är mobbning och vem som är mobbad. Vi har sett många tragiska fall där det, i stället för att konkreta insatser görs för att ta ett barn ur mobbningen och trakasserierna, uppstår en konflikt mellan föräldrarna och skolan därför att skolan lägger problemet på föräldrarna, vilket traumatiserar det hela ännu mer. Det finns väldigt mycket att göra. Skolministern fick tolv konkreta förslag förut, till vilka hon sade att hon är allmänt positiv. Låt oss nu konkretisera och utveckla dem tillsammans och gå vidare, för det finns så många barn som behöver det.
Fru talman! Skolministern påtalade de olika nivåerna, och det var just nivåerna som jag ville komma åt när jag försökte utveckla lite grann hur vi skulle vilja ha det i en arbetsmiljö som liknar våra barns. Det är ju barnen ute i skolorna som det handlar om. Vad skolministern ska göra och inte göra kan möjligtvis ses som ett problem. Men vad var det som hände med rektorn som tog itu med saken och köpte nya jackor till elever som hade jackor med märken på som inte var accepterade? Det finns regler och reglementen som styrs utifrån skolministerns bord och skolministerns hand, och dessa måste vi ta ansvar för. Det grundläggande för att alla regler och lagar ska hållas är att det finns sanktionsmöjligheter och belöningssystem. I dag finns det inga sanktionsmöjligheter. Det finns inga tydliga och klara regler för vad rektor kan göra och inte göra. Därför menar jag att vi måste stödja rektorerna i deras uppgift och i det pedagogiska ledarskapet. Jag är övertygad om att det kan bli en ökad trivsel och bättre arbetsmiljö i skolan, men då måste också Skolverket ta sitt ansvar som tillsynsmyndighet, och där har vi ett problem. Jag refererade till en artikel i Lärarnas Tidning nr 2 i år om rektor Hilly Andersson. Den visar tydligt och klart att Skolverket inte med tydlighet kan säga vad som är rätt och fel, och då får de som man har tillsyn över problem med hur de ska göra. Det är detta problem som vi måste hitta en lösning på. Jag tycker, fru talman, att skolministern också borde se att vi inget hellre vill än att hjälpa till och komma med bra förslag. Tillvaron i dag är sådan att vi inte kan acceptera den längre, dvs. att många barn har det som de har det i vissa skolor.
Fru talman! Skolministern frågade: Litar ni inte på era lokala politiker? Jo, det gör jag verkligen. Jag litar på de lokala politikerna i Luleå. Yvonne Andersson har lyft fram situationen för Hilly Andersson i Luleå, som kände sådan vanmakt att hon anmälde sig själv till Skolverket för att få hjälp med problemen. Det är ju ändå så att skolministern är ytterst ansvarig för situationen i skolan, och det är därför jag ställer mina frågor här till skolministern. Det är inte rätt om vi bara ser på när hundratusen elever mobbas i skolan. Jag tror inte att någon är oberörd av det, utan jag tror att varenda sunt tänkande människa säger att så här får det inte gå till. Jag upprepar mina frågor: Delar skolministern kristdemokraternas syn på nollvisionen i fråga om mobbning? Och vilken värdegrund ska vi ha? Skolministern har ju själv initierat värdegrundsarbetet. Det vore oerhört intressant och viktigt att få höra om det verkligen bygger på FN:s konventioner, som i sin tur är grundade på den västerländska humanismen och den kristna etiken.
Fru talman! Jag får tacka för att skolministern uppskattade mitt sätt att formulera mig. Men det finns ändå en skillnad mellan våra respektive åsikter när det gäller hur vi ser på att riksdagen, Skolverket, kommunpolitiker och samhället som helhet ska markera mot det som är fel i skolan. Det är naturligtvis sant som skolministern säger, att riksdagen inte i detalj ska lägga sig i vad som sker i klassrummen. Men det finns en hel del av det som skrivs in i styrdokumenten för skolan som är viktigt. Redan i dag står det ju en hel del i styrdokumenten som alla är överens om, skyldigheten att bedriva utvecklingssamtal osv. Folkpartiet har t.ex. motionerat om att riksdagen ska fastslå skolans skyldighet att polisanmäla brott. Den skyldigheten att polisanmäla brott finns ju egentligen för alla människor i dag. Men när vi nu vet att skolan faktiskt inte gör det utan blundar för när nästan myndiga människor förolämpar varandra och kallar varandra för hemska saker, slåss eller möjligen använder droger och ändå inte polisanmäler det, då är det viktigt att det står i ett styrdokument att skolan har skyldighet att polisanmäla brott. När det gäller närvaroplikt, som är ett annat exempel på en sådan markering, så vet jag att skolministern under en frågestund för ungefär ett år sedan här i riksdagen inte svarade ett entydigt ja på frågan om hon ansåg att det borde vara närvaroplikt i gymnasieskolan. Det finns alltså en hel del områden kvar där vi som skolpolitiker skulle kunna hjälpa lärarna och skolpersonalen i deras kamp för arbetsro i skolan. Det har nämnts ett antal förslag här om närvaroplikten, om information till föräldrar och om det är rätt att stänga av eleverna, osv. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga skolministern: Är det någon av dessa saker som skolministern anser att man skulle kunna ta upp, föreslå och skriva in i skolans styrdokument?
Fru talman! Informationen till föräldrar tycker jag är oerhört viktig även när det gäller gymnasieskolan. Jag vet att det har varit brister där, så man får väl titta på formuleringarna och hur man ska kunna göra den tydlig. Vi har också väckt frågan om att utvecklingssamtalen ska finnas också i gymnasieskolan. Närvaroplikten tog vi ju upp i gymnasiepropositionen, att även om det är fråga om en frivillig skolform är det självklart att eleverna ska närvara. Där är vi inte på något vis oense. Det är många frågor som har tagits upp. Men vi har varit mycket inne på lagstiftningen. Och den lag som obestridligen måste vara en av de viktigaste för skolan är givetvis skollagen, och det är den som ska gälla. Det är också den som man har använt sig av när fallet i Grums har varit uppe. Då konstaterade man att kommunen har brustit i det som den egentligen ska kunna göra. Då har vi ju en lag som ger en möjlighet när det faktiskt måste prövas om en kommun har brustit när det gäller att ingen elev ska bli utsatt för kränkande behandling. Man har möjligheten att också få den prövad i rätten. Jag ska sedan ta upp de olika ansvarsområdena. Det är inte så att jag inte ser på rektorns roll. Vi har en skolledargrupp som för närvarande arbetar för att få en tydlighet i de uppdrag som ges från stat och kommun. Rektors uppdrag kommer också att prövas mot skollagsöversynen. I skollagsöversynen prövas sanktion med eventuellt vitesförläggande. Men jag måste ju låta varje utredning få avslutas innan jag talar om vad jag ämnar vidta för åtgärder. Detsamma gäller åtgärder i fråga om det projekt som har pågått i ett år, Värdegrundsåret. De blir färdiga om några veckor. Då kan jag omöjligen stå här och redovisa vad som kommer att stå i den rapporten. Jag måste säga att jag blev upprörd när Anders Sjölund påstod att jag inte bryr mig om dessa frågor. Om jag inte hade brytt mig hade jag inte satt i gång hela arbetet med Värdegrundsåret. Det är egentligen det långsiktiga arbetet som genomsyrar detta och som på sikt i så fall kommer att kunna förändra synen på mobbning, demokrati och solidaritet och vad som innefattas i dessa ord. Det var jag själv som bad att Skolverkets inspektörer skulle ta reda på hur mobbning hanteras ute i skolorna just för att jag hade fått signaler om att det inte fungerade. Att då säga att jag inte bryr mig tycker jag faktiskt snuddar vid att vara oförskämt när jag har lagt ned så mycket av min tid på just dessa frågor. Men nu är vi här igen, att det är rektors ansvar. Och då kommer vi återigen till våra kommunpolitiker. De ska skriva en skolplan. Vi följer också upp hur skolplanerna ser ut. Och vi kan se att frågan om mobbning finns med i många av skolplanerna. Men om en rektor då struntar i det, eller, som det redovisas i dessa rapporter, låter en enskild lärare på en skola utföra mobbningsplanen och sedan inte ser till att förankra den, är det då skolministern som ska avskeda denna rektor eller vidta åtgärder, eller är det kommunpolitikerna som faktiskt har anställt den här rektorn? Samtidigt som jag värnar om och vill stödja skolledarkåren, är det också en skyldighet för kommunpolitikerna att ta itu med de brister som de uppenbarligen vet finns. Sedan kan vi ställa frågan hur många lärare som känner till skollagen och dess innehåll. Tyvärr har det visat sig att många inte kan den. Staten tillförde åtskilliga medel när läroplanen skulle implementeras och tog sitt ansvar. Nu är det kommunerna som ska ta sitt ansvar. Vi vet genom rapporter från Lärarförbundet att kommunerna inte har tagit sitt ansvar när det gäller kompetensutveckling av lärarna. Se då till att kommunerna tar detta ansvar och uppmana våra olika partikamrater ute i kommunerna att ta sin del i detta. Om vi ska klara av att verkligen förbättra skolan ska jag inte ta bort mitt ansvar, men det måste vara fler som har ansvar. Alla på alla nivåer har ansvar för detta. Jag tror att ni gör fel om ni inte vågar betona vad kommunpolitikerna ska göra.
Fru talman! Låt mig först säga att vi ser fram emot att projektet i dess helhet blir klart och vi kan få ta del av det. Det blir bra. Låt mig också passa på att tacka skolministern för debatten. Det är uppenbart att vi har olika syn på hur vi ska komma fram till en bättre skola. Men jag tvivlar inte en sekund på att skolministern har den ambitionen. Så i den meningen har jag aktning för att ministern gör det arbete som krävs. Men när det gäller tekniken att nå ut med budskapet tycker jag att det finns anledning att vara kritisk. Skolpolitikerna ute i landets kommuner har ansvaret. Ja visst har de det. Men jag återkommer till frågan om signalsystemet. Och sammanfattningsvis tycker jag, fru talman, att skolministern kan skicka signaler och markeringar till Sveriges skolor som uppmuntrar till kvalitetsarbete och där även ordningen i skolorna finns med. Säg till skolorna via artiklar eller på annat sätt - det behöver inte vara så krångligt, eftersom en minister har faktiskt väldigt stor makt, trots att man kanske inte alltid känner så - att det är helt i sin ordning att ställa krav på elever och personal. Säg att kvalitetsarbetet är viktigt. Beställ en nolltolerans mot oordning, mot könsord, mot förseningar, mot borttappade böcker, mot mobbning och liknande. Säg det högt. Ungdomar behöver ledning och vuxna förebilder. Visst är det så. Och det är inte fult att ge förebilder. Det är faktiskt ett ansvar som vi har.
Fru talman! Allt är inte bara formell styrning. Väldigt mycket i politiken handlar om att utöva ledarskap. Jag skulle önska att skolministern i stället för att gömma sig bakom formalia ställde sig upp och tog ställning och var tydlig i dessa frågor. Stöd skolledare, stöd de lärare som arbetar med dessa problem i vardagen och som ofta känner osäkerhet om hur de egentligen ska tolka regler och vad det är som gäller därför att de inte får någon uppbackning, vare sig från lokala politiker eller från rikspolitiker. Agera. Skolministern har fått tolv punkter att välja bland. Ta upp diskussioner med de andra partierna. Och framför allt har skolministern ännu inte talat om de barn som faktiskt drabbas av mobbningsproblemen. Jag tycker att skolministern ska ge barnen sitt stöd och säga att det aldrig är de drabbades fel att de blir mobbade, att ansvaret alltid ligger på dem som utsätter andra för detta och på de vuxna som låter det ske. Och se bristerna i skolans arbete. 10-20 % av skolorna saknar de arbetsplaner som de är skyldiga att ha. Då räcker det inte bara att säga att det finns i regelverket, eftersom det inte uppfylls. Vi vet att de planer som finns i princip inte innehåller något förebyggande arbete - bara akuta åtgärder och ofta rena självklarheter. Skolorna agerar alldeles för sent. Skolverket skrev en mycket tänkvärd sak: "Elevernas väl och ve tenderar därmed att lämnas åt godtycke i stället för att bli resultatet av ett systematiskt arbete för att nå mål." Fundera en sekund på vad den meningen innebär, skolministern. Man lämnar elevernas väl och ve åt godtycke. Det är precis den bild man får när man tittar på statistiken. 100 000 barn är kontinuerligt mobbade. Mobbningen av de äldre barnen minskar inte utan tenderar att förgrovas. De barn och ungdomar som utsätter andra för mobbning i tidiga år är senare starkt överrepresenterade i annan form av kriminalitet på gator och torg och i drogmissbruk. Den mobbning som börjar med gliringar och glåpord slutar med misshandel om skolan ingenting gör. Skolan måste hamna på rätt sida. Skolan och skolministern måste börja ta en tydligare fight för de barn som drabbas av mobbningen.
Fru talman! Jag uppskattar det engagemang som Sten Tolgfors, och även andra interpellanter som har varit uppe, visar när de talar om mobbningen. Nu kommer jag till Erlings fråga om värdegrunden och mitt synsätt. Jag instämmer i de skrivningar som vi har i vår läroplan, som vi har varit överens om. Givetvis ska vi inte ha någon mobbning. Jag vill inte förenkla debatten på något vis, men jag måste ändå säga att jag lite grann undrar över det Sten Tolgfors säger. Han vill att jag ska stå och säga att jag som skolminister inte vill att något barn ska utsättas för mobbning. Detta är vad jag har upprepat gång på gång i väldigt många olika sammanhang - i debattartiklar, i intervjuer och i olika program i olika medier. Men det är inte där vi är nu. Jag tror faktiskt att de flesta lärare och skolledare har uppfattat dessa signaler. Bevisen för att man har uppfattat detta stöd får vi in till oss. Men det är inte där vi är nu. Vi måste gå vidare. Det räcker inte med att skolministern säger de orden. Det är därför som skolledarna är med i denna grupp där vi tittar över vilken rimlig chans man har att verkligen nå de nationella mål vi har satt. Det är därför jag har skolledarna i min arbetsgrupp. Det är därför jag har denna grupp, som speciellt ska inrikta sig på de elever som behöver mer stöd än andra när det gäller mobbning och kunskapsinhämtandet i skolan. De är direkt riktade ut i verksamheterna. De ska gå direkt ut i kommunerna och göra dessa studier, som ska leda till att vi kan komma tillbaks med förslag som verkligen leder till någonting. Regering och riksdag har prövat - gång efter annan - olika åtgärder, och vi har inte lyckats. Nu måste vi gå till botten och riktigt ta reda på hur nästa förslag ska se ut för att det verkligen ska få effekt när det kommer ut. Men detta arbete pågår. Jag fullföljer det jag påbörjade när jag tillträdde. Vi kommer tillbaka med förslagen. Nu kan jag fråga en sak till. Kan jag få de där punkterna skriftligen?

Fru talman! Margareta Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka föräldrarnas valfrihet samt ge olika alternativa barnomsorgsformer likvärdiga möjligheter. Det är föräldrarna som har ansvaret för sina barns uppfostran och omvårdnad. Samhällets uppgift är att tillse att det finns förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg av god kvalitet som kan bidra till barns utveckling och lärande och till goda uppväxtvillkor. Barn i behov av särskilt stöd ska ges den omsorg de behöver. Verksamheterna ska utformas i samarbete med föräldrarna och underlätta för dem att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I dag har de allra flesta barn tillgång till förskoleverksamheten. De långa köerna har försvunnit. Det råder i princip full behovstäckning i enlighet med gällande lagstiftning. Förskoleverksamheten bedrivs i en mängd olika former i såväl kommunal som enskild regi. Det pedagogiska innehållet kan vara profilerat mot ekologi, data, miljö, skapande verksamheter eller olika inriktningar som Montessori eller Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. "Flexibel, variationsrik och med stor respekt för barnet" - så beskriver OECD experter svensk förskoleverksamhet och ger den högsta betyg. Men det finns barn som inte får del av förskoleverksamheten och vars föräldrar efterfrågar den. Det kan vara barn till arbetslösa föräldrar, barn i utsatta bostadsområden, invandrarbarn, barn på landsbygd och i glesbygd - barn som kanske ännu mer än andra skulle ha behov och glädje av förskolan. Det är regeringens uppfattning att alla barn ska erbjudas förskola och att ingen ska behöva avstå på grund av höga avgifter, arbetslöshet i familjen eller av andra skäl. Därför vill regeringen införa en maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, en avgiftsfri allmän förskola för barn från fyra års ålder och förskoleverksamhet för arbetslösas barn. Maxtaxan ska vara frivillig för kommunerna att införa och omfatta all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kommunen i såväl kommunal som enskild regi, t.ex. föräldrakooperativen. Maxtaxan gör det möjligt att lägga upp familjeliv och arbetsliv på ett sätt som passar familjen. Andra familjeekonomiska stöd, t.ex. höjning av barnbidraget, riskerar inte att gå barnfamiljerna förbi i ökade avgifter. Inkomstökningar går inte åt till avgiftshöjningar. Allmän förskola, förskoleverksamhet för arbetslösas barn och maxtaxa i barnomsorgen är en samhällsreform med tre samverkande delar som angår alla barn och barnfamiljer. Det är en reform med utbildningspolitiska och familjeekonomiska förtecken för den generella välfärden. Ett barnkonto löser inte dagens problem för småbarnsföräldrar. Det sänker inte barnomsorgsavgifterna, avskaffar inte marginaleffekter och fattigdomsfällor och ger inte fler barn möjlighet till förskolans pedagogiska verksamhet.

Fru talman! Det är många frågor som tas upp i den här debatten kring interpellationen om barnkonto. Bakom det här ligger ju det aviserade förslaget om maxtaxa, som vi inte har sett ännu. Men jag vill naturligtvis också deklarera att det naturligtvis inte är bra att låsa en sådan jättelik statlig subvention till en specifik kommunal satsning. Man tar ingen hänsyn till vad de olika kommunerna anser att de har behov av att prioritera. De här pengarna kan ju inte användas till någonting annat än till just maxtaxa, om kommunerna väljer att ta emot dem. De här prioriteringarna tycker jag att kommunen själv ska göra. Däremot tycker jag att man bör försöka utveckla en enhetstaxa kommunalt. Våra liberala kommunpolitiker arbetar för det för att undvika de marginaleffekter som gör att man, om man lyckas tjäna lite mer pengar, förlorar genom att dagisavgifterna höjs. Familjepolitiken som helhet, fru talman, ska ju syfta till en verklig valfrihet. Den ska dessutom inte straffa den som arbetar. Den ska utformas så att det inte skapas sådana här fattigdomsfällor, så att t.ex. högre inkomster ständigt motsvaras av sänkta bidrag och högre avgifter. I dag är verkligheten att de flesta vill kombinera föräldrarollen med arbete i större eller mindre utsträckning. Men verkligheten är också att alltfler sätter ett stort värde på att under kortare eller längre perioder vara hemma med sina barn. Folkpartiet har länge drivit ett förslag om barnkonto. Jag tycker att det är roligt att alltfler börjar diskutera det nu. Det finns dock en skillnad mellan de olika barnkonton som föreslås. Vi folkpartister tycker att barnkontot ska vara obeskattat. Det är viktigt för oss. Om barnkontot är obeskattat straffar man inte den som väljer att arbeta och ta ut sitt barnkonto och använda det till någon annan form av barnomsorg eller till någonting annat. Det är en viktig del för oss. Men jag tycker ändå att det är roligt, fru talman, att vi börjar föra en bred diskussion inom många partier om hur vi ska försöka utveckla en familjepolitik som ökar valfriheten för föräldrarna. Så länge socialdemokraterna är låsta vid sitt förslag om att låsa 8 miljarder till en maxtaxa deltar inte riktigt socialdemokraterna i den debatten, men vi kanske kan hoppas på en förändring också i det avseendet.
Fru talman! Jag tycker att Margareta Andersson tar upp en väldigt viktig debatt som rör mer än pengar och maxtaxa. Det handlar om föräldrars rätt att utöva sitt föräldraskap. Det handlar om det pedagogiska innehållet i förskola och skola, och det handlar om rätten att kunna välja och välja bort, oavsett om man har pengar i sin plånbok eller inte. Vi moderater avvisar också det här förslaget om maxtaxa. Vi har en stark uppfattning av att socialdemokraterna, här företrädda av ministern, verkar vilja ta över ansvaret för barnens utveckling då de säger att barnen ska vara på dagis, eftersom den pedagogiska verksamheten finns där. Barnen ska inte vara hemma eller hos dagmamma. Visst får de vara det i praktiken, men det kommer att vara omöjligt att stå emot på grund av att den pedagogiska inriktningen finns på dagis. Därför är frivilligheten, som vi ser det, en chimär. Men mycket kan köpas för pengar. Det finns många som inte har mycket pengar i sin plånbok. Jag har en uppfattning om att man utnyttjar dessa människors utsatthet och köper in sig med sin ideologi. Visst vore det roligt, ministern, om alla tyckte att det var viktigt med en tidig inlärning, att det var roligt och viktigt att gå i förskolan och delta i den här pedagogiska undervisningen eftersom den är så bra och inte för att det inte finns någonting annat att välja mellan. Jag hade tidigare i dag en stark känsla av att ministern menade på att man skulle favorisera den kommunala verksamheten när det gäller maxtaxan. Nu fick jag i ett interpellationssvar tidigare i dag reda på att ministern står bakom att också alternativen ska ha samma förutsättningar som den kommunala verksamheten. Då utgår jag från att de alternativ som finns i dag, men också de som komma ska, kan räkna med garantier om att få samma ekonomiska förutsättningar som de kommunala har. Jag hoppas att jag har uppfattat ministern rätt. Det är nämligen, precis som ministern sade tidigare i debatten, viktigt att det finns andra verksamheter än den kommunala. Det handlar om Montessori, Waldorf, natur, musik osv. Jag tror att skolan och förskolan hade varit mycket mer likriktad och likformad i dag om inte de här verksamheterna hade funnits, som har kommit in och visat på alternativ. Jag är rädd för att maxtaxan innebär att vi politiker ska veta bättre än föräldrarna. Genom att man gör dagis så billigt kan ingen säga nej. Samtidigt säger vi: Kommer du inte in med ditt barn på dagis kommer han eller hon på efterkälken i livet, eftersom den här pedagogiken är så viktig. Det är ju ingen förälder som kan säga nej till det. Det tycker jag inte att man gör med maxtaxan. Tack!
Fru talman! Vi har fört fram våra tankar om var valfriheten ligger eller inte ligger i en maxtaxa eller i ett barnkonto, som vi jämför. Jag tycker att man ska gå tillbaka kanske 10, 15 år och titta på hur människors arbetssituation var och vilken efterfrågan det var på barnomsorg. Vad var vanligt förekommande då? Längre tillbaka vet vi att det fanns betydligt mer av familjedaghem. Och familjer använde sig av barnflickor som var hemma ibland och tog hand om barnen. Men efterhand har det blivit en sådan här utveckling. Jag menar att det är föräldrarnas önskemål som många gånger har lett till att vi har fått mer av daghem än vi hade tidigare. Det skiljer sig givetvis regionalt. Det ser olika ut i de olika regionerna. Ibland är det helt enkelt den enda praktiska möjligheten att man har familjedaghemmen kvar. Med detta vill jag säga att det ändå är föräldrarna som på något vis har styrt den utveckling som vi har i dag. Sedan vet jag att det har varit olika politiska inriktningar ute i kommunerna, vilket det ska vara. Men om man ska följa vad föräldrarna önskar finner man att det är den här utvecklingen. Många gånger när man har följt den här debatten har man ju funnit att föräldrarna faktiskt har en god insikt om att det är viktigt att barn får en tidig pedagogisk stimulans, men precis som jag sade i debatten tidigare är det viktigt att barn också får vara barn och leka osv. Det får absolut inte bli en skola i förskolan. Det handlar om att vi tidigt ska kunna möta barnen och när det så behövs ge den här extra stimulansen, men vi ska samtidigt se till att våra familjedaghem har en god kvalitet och att de som arbetar inom familjedaghemmen också får en kompetensutveckling. Därför ser jag att pengarna ska gå in i själva förskolan som det viktiga med maxtaxan. Pengarna ska inte gå till barnkontot. Jag tror verkligen på all den forskning som jag har fått ta del av - och det är den som jag lutar mig mot - om att studieresultatet faktiskt många gånger blir bättre på slutet ju tidigare vi kan möta barnen. Jag tycker att man ska vara ärlig och säga det till föräldrarna. Däremot ska man inte påtvinga dem det här. Men den statistik som vi har i dag visar ju att 72 % av barnen är i verksamheten. 11 % är hemma på grund av föräldraförsäkringen; de är hemma med mamma eller pappa. 8 % använder den inte. Det var lite av det som Margareta Andersson var inne på. De går i någon form av skift och arbetar vid sådana tillfällen då alla kommuner kanske inte kan erbjuda en kommunal barnomsorg eller en fristående barnomsorg. 6 % är barn till arbetslösa. Dem har jag inte hört någonting om, utan man tycker att de arbetslösas barn ska kunna beredas möjlighet att vara inom förskolan. 2 % är hemma därför att föräldrarna själva vill att de ska vara hemma. Andelen föräldrar som har valt att vara hemma måste alltså i dag sägas vara oerhört liten i förhållande till dem som arbetar. Den här reformen är också riktad mot majoriteten. För mig är också detta en valfrihet på så vis att man genom att sänka taxorna ger en möjlighet att faktiskt kunna få vara hemma mer med sitt barn, vilket jag tror att många föräldrar periodvis önskar. Genom att avgifterna då blir så låga får man pengar över och har också råd att sänka sin arbetstid och därmed sin lön under de perioder man själv väljer att göra det, om det nu är när barnen är små eller kanske när de börjar skolan och är på fritidshem. För mig innebär den här reformen just den valfrihet som efterlyses här i debatten.

Fru talman! Det är riktigt som skolministern säger att dagis var en förutsättning inte minst för kvinnorna att komma ut i yrkeslivet under 60 och 70-talet. Därför stödde också vi i Folkpartiet samhällssubventionerad utbyggnad av barnomsorgen och gör så även nu. Vi tycker att samhällssubventionen till barnomsorgen ska vara kvar i ungefär samma omfattning som i dag. Det är viktigt att man kan få barnomsorg till rimlig avgift. Men det har skett en förändring. Det viktiga för 20-30 år sedan var alla de människor som faktiskt ville arbeta men inte hade möjlighet att arbeta på grund av brist på barnomsorg. Då hade vi egentligen bara två alternativ i debatten: de som stödde detta och de mer konservativa som ansåg att någon helt enkelt skulle vara hemma, inte tog hänsyn till ensamstående föräldrar osv. I dag har det kommit någonting nytt. Nu när det har blivit alltmer accepterat att människor är föräldralediga under olika perioder, att även pappor är hemma med sina barn osv. har det vuxit fram ett nytt krav på att kombinera yrkesliv med mer eller mindre ledighet under vissa perioder för att kunna vara hemma med sina barn. Då är det viktigt att vi försöker utveckla ett system som både ökar möjligheten för dem som vill att vara hemma och inte bestraffar dem som fortfarande vill arbeta. Jag tycker inte att det finns någonting i förslaget om maxtaxa som ökar valfriheten annat än åt något håll. Jag förstod inte riktigt skolministerns argumentering att det på något sätt skulle öka valfriheten för dem som ville vara hemma.
Fru talman! Inte heller jag fick något svar på varför statsrådet inte vill ge föräldrarna förutsättningar att bestämma själva. När det handlar om att ha barnet på dagis eller att vara hemma tycker jag inte att vi utgick från något barnperspektiv utan snarare på något sätt från förälderns situation. Att välja inriktning på barnomsorgen för barnets skull hade vi ingen möjlighet till. Skolministern sade att 72 % av barnen är i verksamheten, men i Svallövs kommun är 50 % av barnen hemma. Jag tror att det just inom glesbygden och landsbygden är väldigt många fler barn som är hemma. Det bevisar bara att det är en orättvis reform som man planerar. I Svallövs kommun drev jag och Centern linjen att ge arbetslösa möjlighet till dagisverksamhet. Det sade s nej till. Dessutom vet jag efter många år som kommunalpolitiker att man så att säga driver mot dagis och bort från dagmammorna, då det är mer vinst på dagis. Jag vill bara säga ett par ord till om maxtaxan och kronor och ören. Kommunförbundets utredning stämmer inte överens med vad som står i regeringens förslag. Det skiljer åtskilliga miljarder. Jag undrar lite hur det kan skilja så mycket. Det kanske är som den där semesterresan man väldigt gärna vill ha. Man förstår att den kommer att kosta mer, men man vägrar att inse det tills man kommer hem eftersom man så gärna vill ha semestern. Men jag fordrar faktiskt lite mer från statsmakternas sida, eftersom det handlar om åtskilliga miljarders skillnad i de här utredningarna. Fru talman! Det skulle vara intressant att höra ministern säga något om skillnaden mellan Kommunförbundets rapport och Ekonomistyrningsverkets. I båda är man djupt oroad över regeringens uträkningar. I t.ex. Kumla, som är en underkompenserad kommun, skulle detta betyda att man behövde höja skatten med 50 öre, och man har redan väldigt hög skatt. Då undrar jag förstås, fru talman, var kommunen Kumla ska ta de här pengarna ifrån för att ge alla dessa barn plats.
Fru talman! Jag tog upp att det i vissa kommuner har funnits en styrning mot antingen den ena eller den andra formen av verksamhet inom förskolan. Vi vet också att det tyvärr är väldigt många kommuner som inte har gett möjlighet till föräldrar som är arbetslösa att ha sina barn inom förskolan. Jag tycker det är lika beklagligt oavsett om det är en socialdemokratisk eller borgerlig kommun som inte har vågat erbjuda den här formen av verksamhet till barnen. När jag talar om det här gör jag inga värderingar till förmån för det ena eller det andra blocket. Det gäller precis lika. Kostnaderna togs upp här. Det har gjorts olika beräkningar av Kommunförbundet och Utbildningsdepartementet. När det gäller den faktiska kostnaden, alltså de barn som i dag är berörda, är vi överens. Det vi är oense om är volymökningen. I det tjänstemannaförslag som föreligger från Utbildningsdepartementet har det inte tagits med någon volymökning alls. Kommunförbundet har räknat med en volymökning som skulle motsvara en höjning på ungefär 3 miljarder. Det är oerhört svårt att säga om den kommer att bli så omfattande. Det verkar väldigt mycket om man ser på att barnkullarna samtidigt kommer att sjunka i förhållande till hur många barn som är inne i verksamheten. Men i de skrivelser som har varit ute nu har vi också sagt att det är oerhört viktigt att följa upp volymökningen. Skulle det bli stora volymökningar måste givetvis detta också vara ett ansvar för staten. Vi har nu att gå igenom alla remissvar som har kommit in. Vi håller på precis i dagarna och hoppas att i nästa vecka kunna presentera en sammanställning från kommunerna. Säkerligen kommer kommunerna att redovisa både det de tycker är bra och det de känner en oro för. Vi kan också se vilket stöd maxtaxan och den allmänna förskolan har. Kvaliteten och kvalitetsgranskningen är oerhört viktiga. Jag kan väl säga till Margareta Andersson att när vi jämför människors uppfattning om god kvalitet inom en lång rad olika verksamheter, alltifrån polisen, posten, skolan, förskolan och barnomsorgen, är föräldrar oerhört nöjda med vår förskoleverksamhet. Den uppfattningen hade man innan man gick in, alltså om vad man trodde att man skulle få, och det visade sig sedan att det var bättre än det man hade förväntat sig. Tyvärr har vi inte samma positiva bild när det gäller skolan. Där har vi mycket att göra. Jag tror faktiskt att det är viktigt för föräldrarna att veta att man har en bra förskola. Det är ett starkt argument i en valfrihetsdebatt att man verkligen vet vad man har och vad det kommer att kosta.

Fru talman! Den allmänna förskolan ska alla barn kunna erbjudas utan någon kostnad. Vi har med all respekt tittat närmare på hur det förslag som Centerpartiet har lagt fram skulle kunna falla ut ekonomiskt. Det är ett beskattat barnkonto på Jag skulle ha sagt det här innan så att det fanns en möjlighet till replik, jag ber om ursäkt för det. Vi har sett detta som 20 000 kr per år och barn. Det skulle efter 30 % skatt kunna bli ungefär 1 200 kr per månad och barn. Om vi utgår från det beloppet - vi får komma tillbaka i andra diskussioner sedan - kan vi då garantera vad som händer med höjningarna av taxorna ute i kommunerna? Vet vi nu, om vi skulle införa ett barnkonto, att kommunerna inte fortsätter att höja taxorna? Det är det jag tycker har varit så oerhört oroande. Det har skett de senaste åren. Det har verkligen blivit en drastisk höjning. Vi vet båda hur kommunernas ekonomi har sett ut, det kan vara en förklaring. Men om det blir så att de här höjningarna fortsätter, har Centern funderat över hur man gör med den delen? Annars kommer pengarna inte att räcka till, om man ska ha den valfrihet som Margareta Andersson tog upp. Risken om det blir väldigt höga avgifter är att vi får tillbaka någon form av "svarta" barnomsorgstjänster. Jag vill också tacka alla för debatten.

Fru talman! Lars Tobisson har frågat om regeringen avser att avveckla eller utveckla ägandet av SBAB och andra kreditinstitut. Han anser bl.a. att SBAB har under flera år bidragit till mångfalden på bolånemarknaden och samtidigt uppnått det avkastningskrav som ställs på verksamheten. Under år 1999 väntas avkastningen sjunka något under avkastningskravet bl.a. till följd av generellt lägre utlåningsmarginaler och den låga korta räntan. Detta har föranlett ett omfattande effektiviseringsarbete under 1999 och som planeras fortsätta under år 2000. Vidare pågår ett betydande strategiarbete i syfte att vidareutveckla företagets verksamhet. Tillsammans väntas insatserna leda till att SBAB:s ställning stärks och resultatet når den nivå som krävs för att uppnå avkastningskravet i framtiden. Regeringen ser positivt på effektiviserings och strategiarbetena och avser inte att avveckla engagemanget i SBAB.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. I en interpellationsdebatt i slutet av förra året angav finansministern som skäl för att inte privatisera ett annat statligt företag - fastighetsbolaget Vasakronan - att det var så framgångsrikt. Nu medger Bosse Ringholm att SBAB inte går så bra, men det statliga ägandet ska inte avvecklas i alla fall. I början av 1990-talet genomfördes på den borgerliga regeringens initiativ en spridning av ägandet i Stadshypotek. Motivet var framför allt att detta bolåneinstituts offentliga prägel bidrog till en lägre finansieringskostnad, vilket snedvred konkurrensvillkoren på marknaden. Men parallellt med denna avveckling av ett offentligt engagemang på bolånemarknaden har staten byggt upp ett nytt institut med samma inriktning. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, startades 1985 för att hantera de statliga bolån som finansierades över statsbudgeten. Men sådan långivning upphörde 1992. Året dessförinnan hade SBAB getts möjlighet att lämna fastighetskrediter i konkurrens på den öppna marknaden, och det gick ju inte så bra. Bankkrisen medförde ett behov av ett statligt kapitaltillskott 1994, och året därpå överfördes nödlidande och riskfyllda lån till likaledes statsägda Venantius AB. Från 1996 bedriver SBAB utlåning inte bara till flerbostadshus utan också till småhus och bostadsrätter, och detta är alltså frikopplat från den gamla ordning som fanns när staten själv medverkade till bostadsfinansiering. Statens svårigheter att med framgång driva kreditinstitut är väl dokumenterade. Investeringsbanken, i salig åminnelse, fick avvecklas. Nordbanken måste förses med rejäla kapitalinjektioner. En slutlig försäljning av det statliga aktieinnehavet i denna bank har länge varit utlovad, men så sent som i höstas föreföll finansministern ovillig att stå för den utfästelsen, och inget har ännu skett. Det skulle i och för sig vara intressant att höra om det planeras någonting under den närmaste tiden. När Postgirot gick så dåligt att en ändring måste till var regeringens första tanke att utveckla rörelsen till en fullvärdig bank i statens ägo. Drömmen om socialiserade banker lever fortfarande. Kan finansministern ge något gott skäl till att SBAB ska ägas och drivas av staten? Trots den konkurrensfördel det innebär att ha staten bakom ryggen - det ska normalt ge en lägre kostnad för upplåningen - medger Bosse Ringholm att företaget går dåligt. Han skyller på lägre utlåningsmarginaler och den låga korta räntan. Men det är ju förhållanden som gäller konkurrenterna också. Förklaringen till SBAB:s svårigheter är den gamla vanliga - staten är inte bra på att driva företag och affärsverksamhet. I detta fall finns det inga sociala motiv för att staten ska stå för ägandet. Finansministern säger att SBAB bidrar till mångfalden på bolånemarknaden. Men det skulle företaget göra även om det överfördes i privata händer. Regeringen föreslog i budgetpropositionen i höstas, och riksdagen beslöt, att det ska säljas statliga företag för ca 100 miljarder kronor i år. Huvuddelen av detta var tänkt att komma från fusionen av Telia och Telenor. Vi känner alla till hur dessa planer har misslyckats. Är det då inte skäl att sälja en så naturlig privatiseringskandidat som SBAB och att göra det snabbt medan företaget ännu faktiskt representerar ett värde?
Fru talman! Först vill jag gärna säga att SBAB har gett ett betydande överskott och har nått sina avkastningskrav under större delen av andra halvan av 90 talet. Det enda år som SBAB inte har nått upp till avkastningskravet är förra året, 1999. Jag tycker därför inte att man generellt ska döma och generalisera på det sätt som Lars Tobisson gör och säga att SBAB inte går bra. Det har varit ett framgångsrikt företag under en stor del av andra halvan av 90-talet. Jag är väl medveten om det resultat som man presenterade för förra året. Man jobbar intensivt i bolaget för att försöka åstadkomma en förändring för år 2000 och tiden framöver. Jag tror att även Lars Tobisson har uppmärksammat att exempelvis SBAB har gett sig in i ett intressant Internetprojekt under senare tid som kan vara en del av den konkurrens och mångfald som SBAB kan bidra till på bolånemarknaden. Därför är jag övertygad om att företagsledningen i SBAB har en mycket stark inriktning på att bidra också med konkurrenskraftiga produkter och därmed kunna uppnå de avkastningskrav som staten har skäl att ställa på detta bolag för tiden framöver. Jag vill inte hänge mig åt den specifika frågan om en mer allmän privatisering, som interpellationen handlar om. När jag hör Lars Tobisson kan jag bara konstatera att det alltid finns ett skäl och ett argument för Lars Tobisson att sälja de statliga företagen. Vare sig de går bra eller de inte går lika bra som han föreställt sig har han alltid anledning att av ideologiska skäl sälja ut alla statliga företag. Jag tror inte att det är bra med en privatiseringsideologi som drar ett sådant argument för utförsäljning av all statlig verksamhet. Vi har statlig verksamhet där det finns särskilda skäl och en särskild historisk bakgrund och vi prövar naturligtvis från tid till annan i fråga om de statliga företagens framtid. Jag är övertygad om att den inriktning som SBAB har valt kommer att kunna visa att man även i fortsättningen, liksom skett under en stor del av 90-talet, kommer att klara sina avkastningskrav.
Fru talman! Det är riktigt att jag anser att merparten av de statliga företagen ska privatiseras, helt enkelt av det skälet att företag sköts bättre när de är i privata händer. Vidare blir det en orimlig rollsammanblandning när staten ska uppträda som både domare och regelsättare på marknaden och dessutom som en av aktörerna. Detta snedvrider konkurrensen. Nu säger finansministern att när det finns särskilda skäl ska man ändå kunna ha statlig företagsamhet. Men vilka är de särskilda skälen i fallet SBAB eller, som jag tidigare tagit upp, när det gäller Vasakronan och för den delen också Nordbanken? De finns inte presenterade. När Bosse Ringholm var ordförande i SSU drev han kravet på en socialisering av bankväsendet. Men då han tillträdde finansministerposten sade han sig inte ångra något från tiden. Det är tydligt att han fortfarande anser att statligt ägande i sig är bra, för han kan inte ge ett begripligt svar på min fråga om varför SBAB inte bör säljas. Jag nämnde i interpellationen, och finansministern medger detta, att SBAB har dålig lönsamhet. Det är konstigt. Företaget har ju en fördel vid upplåningen i sin statsgaranti. Ändå har SBAB tidvis haft högre upplåningskostnader, vilket vittnar om marknadens misstro. Marknadsföringen gentemot allmänheten har präglats av allehanda jippon. Bosse Ringholm nämnde det senaste, att man får lägre ränta de tre första månaderna om man tecknar lånet via Internet. Men detta strider mot Finansinspektionens regelverk som säger att man inte ska sälja krediter med lockpris. Sådana här åtgärder medverkar till de låga marginaler som kännetecknar SBAB:s utlåning; de innebär risker som endast den som har skattebetalarna bakom sig kan ta på sig. I slutet av förra året utfärdade ratingföretaget Standard & Poors en varning för SBAB, en s.k. negative outlook. Det brukar vara ett förebud om en stundande nedvärdering, om sänkt rating. Som skäl angavs weak performance, vilket kan översättas med att företaget betecknades som svagpresterande. Bokslutet för 1999 kommer om några dagar. Finansministern har tydligen kikat i det eftersom han varnar för att det kommer att se dåligt ut. Det finns all anledning att läsa detaljerna i detta. När finansministern gör det, fundera då också över frågan om det inte kan vara läge att sälja! Det är en offentlig hemlighet att företagsledningen gärna låter sig privatiseras. Försäljningen behöver naturligtvis inte ske till något av de nuvarande hypoteksinstituten. En tänkbar invändning skulle kunna vara att konkurrensen begränsades med en aktör. Men jag skulle kunna tänka mig att det vore nyttigt att få in en utländsk operatör på marknaden; köpare från det hållet lär för övrigt kunna uppbådas. Även svenska friare utan tidigare verksamheter på området sägs förekomma. För några år sedan uppskattades värdet på SBAB till 6-7 miljarder. Det tror jag kan vara svårt att få ut i dag, med den utveckling som varit. Men ju längre finansministern dröjer, desto sämre förefaller det bli. Mångfalden på marknaden behöver alltså inte minska. I dag råder en knivskarp konkurrens mellan tolv aktörer på bolånemarknaden. Håller inte finansministern med om att denna konkurrens borde ske på lika villkor, med samma utgångsläge vad gäller finansieringen och samma företagsrisk i händelse av felbedömningar och missgrepp? Det åstadkommer man genom att sälja SBAB snarast möjligt. Dessutom förbättras situationen från statsfinansiell synpunkt.
Fru talman! SBAB har under senare år visat goda resultat och varit framgångsrikt och också uppfyllt sina avkastningskrav, så när som på det senaste året. Lars Tobisson tycks inte riktigt ha bestämt sig för på vilket ben han ska stå. Å ena sidan vill han påstå att SBAB har överkostnader. Å andra sidan kritiserar han SBAB:s försök att minska dessa kostnader för att just bli ännu mer konkurrenskraftigt. Jag får bara bekräftat av Lars Tobisson att det för hans del handlar om att till varje pris sälja ut statliga företag, oavsett vilken situation de statliga företagen befinner sig i. Det vittnar inte om någon större känsla eller aktsamhet om skattebetalarnas pengar om man har en sådan dogmatisk uppfattning som Lars Tobisson har om statlig företagsamhet. Jag tror att de initiativ som SBAB tagit har bidragit till konkurrensen på den här marknaden. Det finns inget skäl att tro annat än att SBAB också i fortsättningen med framgång kommer att kunna utveckla sina produkter i den ena eller den andra formen.
Fru talman! Finansministern säger här att SBAB har visat att man kan minska sina kostnader - något som jag skulle vara kritisk till. Vad man gör när man sänker räntan är ju att man minskar sina intäkter. Detta leder till den dåliga lönsamheten. Det här är bara ett av flera jippon som jag menar att man begått just därför att man inte känner det tryck som en normal företagsrisk utgör - man har alltid staten att falla tillbaka på. För några år sedan lanserades ett djärvt grepp. Man skulle "värdepapperisera" sin låneportfölj. Det skulle göra det hela så mycket billigare men det kom fullkomligt av sig. Det blev ingenting av det. Jag är rädd att det kan bli detsamma också med Internetsatsningen nu. Finansministern har byggt årets statsbudget på inkomster från försäljning av statliga företag på ca 100 miljarder. Sammanslagningen Telia-Telenor blev inte av så som det var tänkt. Regeringen verkar inte ha någon brådska med att sälja det som återstår. Bosse Ringholm har motvilligt lovat att stå fast vid utfästelsen att sälja statens återstående innehav i Merita Nordbanken och att staten därmed skulle lämna bankmarknaden. Vi fick inget höra om hur det ska gå till. Postgirot går nu så dåligt att enda utvägen är en försäljning. Vad ska det då tjäna till att behålla ett svagpresterande bolåneinstitut i statens ägo? Jag förstår att det till nöds går att anföra socialt betonade argument för statligt ägande av Systemet och regionalpolitiska för att t.ex. LKAB ska vara statsägt. Jag anser inte att den argumentationen håller men det är ändå ett försök till en rimlig förklaring. Kan det finnas något skäl socialt, regionalpolitiskt eller sysselsättningsmässigt för att staten ska driva ett hypoteksinstitut på en redan hårt konkurrensutsatt marknad? Även i den här debatten har Bosse Ringholm visat att han inte förstår det olämpliga i att staten uppträder i två roller samtidigt. Återigen har han misslyckats med att förklara varför staten ska binda resurser i verksamhet som andra kan sköta bättre. Staten har så väldigt mycket annat att svara för då resurser saknas, om inte annat kan likviden användas för att amortera statsskulden och minska räntekostnaderna. Det borde en finansminister vara förtjust i att göra.
Fru talman! Lars Tobisson är förutsebar och förutsägbar i sina skrivna repliker. När Lars Tobisson säger att de statliga företagen till varje pris ska säljas ut kan man erinra sig att hade staten följt det råd som Lars Tobisson och Moderaterna gett exempelvis när det gäller Telia för ett antal år sedan skulle väl intäkterna av den försäljningen bara varit en bråkdel av vad som nu kan åstadkommas om en försäljning av teleaktier blir aktuell för framtiden. Detta visar att det inte i första hand är värnet om skattebetalarnas pengar och om allas vår gemensamma förmögenhet hos staten som vägleder Lars Tobissons handlande, utan det är ren och skär privatiseringsvilja av ideologiska skäl. Det tycker jag att vi i det här läget inte har skäl att ha någon förståelse för eftersom det ändå är skattebetalarnas pengar som finns i de olika statliga bolagen. Jag vill ännu en gång upprepa att det arbete som SBAB gjort har varit framgångsrikt. Det finns skäl att tro, Lars Tobisson, att SBAB både kan sänka sina kostnader och, naturligtvis, öka kundkretsen via olika typer av insatser. Jag nämnde bara ett enda exempel för att visa hur man från SBAB:s sida också försöker pigga upp konkurrensen på den här marknaden.

Fru talman! Stefan Hagfeldt har frågat näringsministern om vilka åtgärder han avser vidta för att inte driva jobb ur landet genom straffbeskattning av elintensiv industri och kraftproduktion. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag är medveten om att elpriserna har stor betydelse för den svenska elintensiva industrins konkurrenskraft. Den öppnade elmarknaden har satt press på elpriserna och har också medfört sänkta elpriser, vilket även kommit tillverkningsindustrin till del. Den gröna skatteväxling som riksdagen beslutade om i höstas innebar bl.a. att energiskatten på el höjdes med 1,1 öre per kilowattimme. Höjningen har dock inte belastat tillverkningsindustrin, som i enlighet med tidigare regler får fortsätta att tillämpa en nollskattesats på el. Produktionsskatten på el höjdes med 0,5 öre per kilowattimme nu vid årsskiftet som ett led i den gröna skatteväxlingen. I vilken utsträckning som produktionsskatten på el, som numera endast tas ut på kärnkraft, påverkar prissättningen på den öppnade elmarknaden är svårt att avgöra. Ju bättre marknaden fungerar, desto mindre bör en produktionsskatt på basproduktionen påverka priserna. Marknadspriset på el bestäms av den produktionsform som går in på marginalen. Endast under de tider på året då kärnkraften utgör marginalproduktion kommer produktionsskatten att påverka marknadspriset. För att motverka att produktionsskatten på kärnkraft medför snedvridningar i elproduktionssystemet anges i budgetpropositionen för år 2000 att skatten ska omformas till en fast skatt som baseras på den termiska effekten i kärnkraftsreaktorerna. Skatten ska utformas så att den begränsar störningar i driften av kärnkraftverken. Sammantaget kan konstateras att den gröna skatteväxling på elområdet, som nyss har genomförts, endast till mindre del bör ha belastat tillverkningsindustrin. Industrin kommer att kunna dra nytta av skatteväxlingen eftersom skatteintäkterna är avsedda att finansiera kompetensutvecklingen i arbetslivet. I sin interpellation tar Stefan Hagfeldt också upp den nya nätavgift på 0,2 öre per kilowattimme som har beslutats. Avgiften ska endast tas ut under innevarande år för att tillfälligt finansiera stödet till småskalig elproduktion. Bakgrunden till den tillfälliga avgiften är att systemet med leveranskoncession avskaffades i förtid i samband med att ett system med schablonavräkning har införts i syfte att underlätta byte av elleverantör. I systemet med leveranskoncession fanns det en skyldighet för den som hade koncessionen att köpa in småskalig kraft. Hur det framtida stödet till småskalig elproduktion ska utformas utreds för närvarande av den arbetsgrupp inom Regeringskansliet som har tillsatts för att ta fram förslag till åtgärder som främjar elproduktion från förnybara energikällor. Jag tror att Stefan Hagfeldt är överens med mig om att ett tillfälligt stöd är nödvändigt för att bibehålla den småskaliga elproduktionen i väntan på att det kan utredas hur de förnybara energikällorna kan främjas i framtiden. Det är därför inte orimligt att detta tillfälliga stöd belastar alla elförbrukare.
Fru talman! Finansminister Bosse Ringholm bekräftar i sitt svar att produktionsskatten på el höjdes med 0,5 öre per kilowattimme nu vid årsskiftet samtidigt som en ny nätavgift på 0,2 öre per kilowattimme infördes. I sitt svar säger finansministern att i vilken utsträckning som produktionsskatten på el påverkar prissättningen på den öppnade elmarknaden är svårt att avgöra. Enligt kraftproducenterna betyder detta höjda elkostnader med 0,45 öre per kilowattimme. Det är ingen tvekan om att dessa nya kostnader tvingas kraftproducenterna att slussa över på elkunderna. För den som inte är insatt i frågan låter det inte mycket, men för de företag som använder elkraften som en nödvändig del i produktionen betyder det många miljontals kronor. Ingemar Widell, vd i Vargön Alloys, är upprörd: "I vår planering har vi räknat med att regeringens löften skulle vara genomförda inom något år. I värsta fall motsvarar kostnadseffekten av löftesbrottet, för oss, 45 000 kronor per anställd och år. Detta är konsekvensen av höjd skatt i stället för en avveckling. Och vad för förslag väntas nästa år?" I min egen hemstad Norrköping förbrukar de tre pappersbruken - Braviken, Skärblacka och Fiskeby - drygt 2,0 TWh/år. Enbart Holmen Paper använder i anläggningen i Braviken hela 1,6 TWh, vilket är mer än 1 % av Sveriges elproduktion. Totalt förbrukar Modokoncernen i Sverige 5,1 TWh. En höjning av elkostnaderna med 0,45 öre/kWh medför för Modokoncernen nya kostnader på 23 miljoner per år. Bara för den anläggning som Holmen Paper har i Braviken betyder det ytterligare 7,2 miljoner kronor i kostnad per år. Oron för framtiden delas också av kommunalråden i de berörda kommunerna. I många av dessa kommuner är arbetslösheten stor, och man är mycket orolig för vad elskattehöjningen kommer att medföra. I hela landet är det 123 714 förvärvsarbetande som arbetar inom de elintensiva basindustrierna. Lägger man därtill de indirekt berörda blir summan 338 800 människor. Bara papper och pappersmassa berör direkt och indirekt 150 000 människor i Sverige. Mot bakgrund av detta är det inte märkligt att det blivit upprörda stämningar i landet när regeringen nu sviker sitt löfte om sänkta produktionsskatter på el och i stället föreslår höjning av dem. För cirka ett år sedan sade regeringen bl.a. följande: "En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Det är angeläget att den elintensiva industrin ges konkurrenskraftiga villkor. Beskattningen av el i produktionsledet utgör ett problem i en situation där förhållandena på elmarknaden är sådana att beskattningen leder till ökade kostnader för elanvändarna. Inom ramen för den översyn av hela energibeskattningen som pågår inom regeringskansliet och där förslagen sammantagna skall ge ett oförändrat skatteuttag på området, prövas därför i vilken takt beskattningen av el i produktionsledet skall avvecklas." Fru talman! Förtroendet för regeringens energipolitik är genom sveket körd i botten för den elintensiva industrin här i landet. En direkt följd av detta kan bli att nödvändiga investeringar uteblir. Vad våra basindustrier minst av allt behöver är en ryckig energipolitik. Ska industrin våga göra nyinvesteringar fordras det långsiktiga och goda spelregler.
Fru talman! Gott folk! Jag går upp i debatten av flera skäl. Jag vill instämma i finansministerns mycket försiktiga och sakliga redovisning av läget. Den saknar man ju - tack och lov, höll jag på att säga - i den vokabulär som moderaterna använder sig av. I sin fråga talar Stefan Hagfeldt om en straffbeskattning av elintensiv industri och kraftproduktion. Vilken skatt är inte straff enligt moderat ideologi? kan man fråga sig. Ert intresse för skattefrågor är närmast maniskt. Vid den senaste stämman fanns det antydningar enligt medierna om att ni skulle öka det sociala engagemanget. Jag ser fram emot den dagen. Till sakfrågan. Förutom höjningar finns det också en minskning på 0,2 öre. Avgiften för hantering av kärnkraftsavfallsbränsle till framtiden sänks i år med 0,2 öre. Det är ingen skatt utan en avgift men den påverkar ändå kostnadsbilden, föreställer jag mig. Det är en mycket kortsiktig lösning, tycker vi från Vänstern, att enbart tala om sänkta skatter, att göra industrin, speciellt den elintensiva industrin, till skattefrälse för all framtid. Det gäller egentligen att ordna en rättvis konkurrenssituation mellan svensk och utländsk industri. Därför tycker vi att det är viktigt med det arbete som nu pågår, och som säkert skulle kunna intensifieras i framtiden, med att harmonisera skatterna på det här området. Det skulle vara första prioritet och inte att tänka kortsiktigt och nästan lite introvert - för Sverige är en liten del av världen och även en mindre del av EU. Rikta intresset i stället på det som på sikt och längd skulle kunna ge lösningar, nämligen en handel med t.ex. klimatmiljöcertifikat eller gröna certifikat. Det är en diskussion som pågår med anledning av bl.a. Kyotomötet. Att då utkräva ett ansvar från industrin, att man ska delta i en sådan nödvändig miljöomställning tycker vi på vänsterkanten skulle vara ett bra bidrag. Jag ser fram emot att också ni från moderat håll vill bidra till detta. Ett företagsklimat som skulle kunna bidra till en hållbar utveckling och tillväxt ställer nämligen dessa krav i framtiden. Fru talman! Som talesman för en vänster som varsamt vill värna om en viktig svensk basindustri som anställer och sysselsätter folk i meningsfulla arbeten, så att inte arbetarklassen helt utplånas i detta IT samhälle, vill jag säga att diskussionen väl får fortsätta. Men med tanke på erfarenheterna bakåt i tiden tror jag att vi kommer att sakna moderaterna på rätt sida i den diskussionen. Allra sist: Hur man än läser statistiken är det kristallklart att svensk industri - både elintensiv och vanlig industri - har bland de lägsta priserna i världen.
Fru talman! Lennart Värmby har ju på ett effektivt sätt trasat sönder den argumentation som Stefan Hagfeldt försökte sig på. Jag lyssnade mycket noga på det som Stefan Hagfeldt sade, och jag kunde inte finna ett enda argument utöver dem som nämns i den text som han har skrivit i interpellationen och som vi nu fick höra en gång till. Jag kan bara konstatera att jag naturligtvis har samma uppfattning, att man ska värna om den svenska energiintensiva industrins konkurrenskraft. Det framgick också av mitt svar att den höjda kärnkraftsskatten bara till en mindre del kommer att föras vidare till konsumenterna på grund av att prissättningen på el och energi sker via handel på den öppna elmarknaden. Likaså omläggningen av kärnkraftsskatten till en effektskatt förväntas att ytterligare minska möjligheterna till övervältring på konsumenterna. I likhet med Lennart Värmby kan jag konstatera att det har skett en effektivisering och konkurrensutsättning i den här branschen som har gjort att man har kunnat pressa priserna och därmed i sista hand kunnat få ned kostnaderna.
Fru talman! Vill man slå vakt om basindustrierna borde man naturligtvis göra det lättare för dem att verka än att försvåra deras verksamhet. Till Vänsterpartiet vill jag säga att det inte bara är vi moderater som pratar om straffbeskattning. Den elintensiva industrin och dess företrädare är mycket upprörda. Jag ska anföra ytterligare några citat. Peter Pernlöf, energi och inköpschef vid Boliden uttalade följande: "Vi vill ha samma villkor som övriga EU. De har inte elproduktionsskatter. När Göran Persson var i Skellefteå på regeringskonferens lovade han sänka och på sikt ta bort elproduktionsskatterna." På Sundsvallsföretaget Kubal är man mycket kritisk. Man uttalar följande: "Så här går det till om all politik både skall göras och verkställas i Perssons kansli och inte genom den förvaltning som ju ändå är inrättad för att göra det. Resultatet är slöseri med pengar och sönderryckta villkor för både miljövårdare och företag." Under rubriken Elskatterna dödar företag stod det följande att läsa: "Med tio små ord ur regeringsförklaringen stämde statsminister Göran Persson ner den elintensiva industrins förhoppningar inför framtiden. De svenska företagen får betala ett högt pris för att regeringen skall kunna skaffa sig röststöd från miljöpartiet och vänsterpartiet. Sverige saknar ett stabilt system för energibeskattningen. Sedan 1982 har 40 talet skattehöjningar genomförts. Vi har därmed världens högsta energiskatter. Osäkerheten om framtiden innebär i princip ett stopp för investeringar i såväl nya anläggningar för elproduktion som elintensiva industrier. Detta ökar arbetslösheten och minskar exportinkomsterna." Fru talman! Också en lång rad av socialdemokratiska kommunalråd har gått till storms mot skattehöjningarna på el. Bl.a. har kommunalrådet i min egen hemkommun Norrköping, Kjell Norberg, tillsammans med 15 andra socialdemokratiska kommunalråd gått ut i DN-debatt och varnat regeringen för effekterna av höjda elproduktionsskatter. De skriver bl.a. följande: "För oss som lever i kommuner med företag som utgör landets basnäringar och är stora elförbrukare, leder tankarna kring skatteväxling ofelbart mot stängda företag, ökad arbetslöshet och en ytterligare utarmning av orter utanför storstadsregionerna. Många av våra kommuner har redan upplevt rader av år med vikande befolkningssiffror och färre jobb. Att höja energiskatterna i de elintensiva företagen är fel väg att gå, vare sig det sker genom skatteväxling eller ej." Fru talman! Det ska bli spännande att höra vilket besked finansministern har att ge till alla de företrädare för näringslivet och även till alla de socialdemokratiska kommunalråd som är djupt oroade över regeringens skattehöjningar på elproduktion.
Fru talman! Man blir lite bestört. Man måste ändå fråga sig vilken värld som moderaterna lever i med tanke på det här referatet av hur det ser ut i Sverige. Företagsamheten frodas ju som aldrig förr. BNP har aldrig någonsin i världshistorien sedan Jesu Kristi födelse varit högre. Arbetslösheten minskar. Sedan drar Stefan Hagfeldt än en gång den moderata valsen om straffbeskattning. Vi behöver en viss inkomst för att täcka vård, skola och omsorg och en del annat som kanske inte är lika nödvändigt. För att finansiera detta utkrävs skatter och avgifter. Nu utnämns elbeskattningen som en straffskatt av moderaterna. Är då alla andra skatter belöningsskatter eller finns det en variabel? Det är min fråga till Stefan Vi för vår del kan tänka oss att produktionsbeskattningen, som den elintensiva industrin framför allt har siktat in sig på, tas bort, men då krävs det en annan intäkt. Vi kan inte minska intäktssidan för att täcka utgifterna. Då måste det till ett resonemang, och det arbetet pågår i olika arbetsgrupper. Jag är övertygad om att vi så småningom kommer fram till ett vettigt förslag. Hur vettigt ett sådant förslag än är så är den avgörande framgången för förslaget att det harmoniseras så att det står i överensstämmelse med kringliggande länders produktionsbeskattning, för att inte dessa industrier - både de som producerar el och de som köper denna vara - ska gynnas på något sätt. Då måste miljökraven in. I det sammanhanget hör man över huvud taget moderaterna aldrig någonsin höja rösten. Även folket i Norrköping ska väl kunna andas en frisk luft som inte är alltför CO2-bemängd. Eftersom havet stiger kan växthuseffekten bidra till att Stora torget i Norrköping dränks i vatten, och det vore väl ändå en olycka. Jag höll på att säga att jag yrkar bifall till förslaget, men det finns inte något förslag att yrka bifall till - åtminstone kan jag definitivt inte ens närma mig det moderata förslaget.
Fru talman! Eftersom jag bor i Norrköping kan jag betyga för Lennart Värmby att vi fortfarande kan gå torrskodda på gatorna där, och det hoppas jag att vi ska kunna göra också fortsättningsvis. Jag har med ett visst intresse tagit del av finansministerns svar på frågan om energibeskattningen. Först måste man slå fast att detta inte är någon enkel materia. Jag har själv suttit med i några energikommissioner och energiöverläggningar och misslyckats med att hitta hållbara modeller som skulle kunna bidra till att lösa alla problem som finns på det här området. Svaret visar lite på problematiken, och det hade kanske ändå varit klädsamt av finansministern att erkänna att den höjda produktionsskatten på kärnkraft var en del i en politisk uppgörelse. Man gjorde en vändning från att ha utlovat att denna skatt skulle tas bort till att sedan höja den i stället. Så är det politiska spelet ibland. Men det hade varit klädsamt att erkänna det och kanske säga att det inte är bra med den här typen av produktionsskatter och att regeringen håller på att fundera över dessa. Visst tas produktionsskatten ut av konsumenten. Det är klart att den slår stenhårt på den elintensiva industrin. Det handlar faktiskt bara om några ören, men de slår hårt just på dem som behöver elström. Fru talman! Jag är lite förvånad att Lennart Värmby, som säger sig företräda arbetarklassen med öppna ögon bara noterar att här är det arbetstillfällen som bara försvinner. När det gäller de 20 mest elberoende industrierna handlar det om enormt många jobb, och - om man ska se det hela regionalpolitiskt - detta just i orter som är i stort behov av dessa jobb. Därför blir jag lite förskräckt över att Lennart Värmby så snabbt har kastat arbetarklassens intressen överbord i denna debatt. Jag hoppas att han besinnar sig och ser på vad det handlar om. Sedan, fru talman, har jag en annan fråga som anknyter lite till interpellationssvaret. Det sägs att produktionsskattehöjningen är ett led i en grön skatteväxling. Nu har vi i och för sig inte sett det andra ledet av denna. Vi har från kristdemokraternas sida kritiserat att man år från år höjer i den ena delen, alltså sådant som är miljöförstörande, men inte sänker i den andra delen. Inte heller i den här delen är det fullbordat. Vi får väl se vad det blir med detta med kompetenskonton, men än så länge är det bara en halv skatteväxling, alltså en höjning. I svaret står det att marknadspriset på el bestäms av den produktionsform som går in på marginalen, och det är ju riktigt. Nu fortsätter ju diskussionerna om energibeskattningen. År efter år går utan att man hittar lösningar. Jag ska inte säga att jag är expert på detta. Men det finns oroande uppgifter om att man nu också ska gå in och titta på beskattning av det förnybara - biobränslen, vindkraft och annat. Det är i den delen som jag skulle vilja ha ett besked från finansministern om han kan undanröja den typen av tankar och funderingar. Annars skulle det innebära att det förnybara och det som är nödvändigt för att vi ska kunna ställa om energisystemet definitivt inte kommer in på någon marginal över huvud taget. Om ministern kunde ge ett besked om att man inte har seriösa funderingar på att belägga just de förnybara bränslena med skatt, tror jag att det vore välkommet och en tydlig signal om att vi ska fortsätta omställningarna till ett energisystem som bygger på förnybara bränslen.

Fru talman! Jag har noggrant gått igenom de svar som Stefan Hagfeldt har fått på sin interpellation. Även om frågorna har upprepats ska jag inte uppta kammarens tid med att upprepa svaren. Jag konstaterar bara att när det gäller energibeskattningen i sin helhet är det en oerhört grannlaga uppgift att hitta en bra balans så att vi både kan nå de miljöpolitiska mål som vi har ställt upp och ta hänsyn till naturvård och naturligtvis också till industrins förutsättningar att vara konkurrenskraftig. Jag ser med tillförsikt fram emot ett bra samtal och en bra diskussion mellan alla partier framöver, eftersom det i ett tidigare skede har funnits ett stort intresse att hitta en bra modell för energibeskattning för framtiden. När det gäller den aktuella interpellationen tror jag att det har påvisats ganska tydligt under diskussionen här att skatteförändringarna inte har gett de negativa konsekvenser som en och annan av er har påstått på förhand, utan vi har parallellt med skatteförändringarna också kunnat se att vi har fått sänkta energikostnader och därmed sänkta priser på elsidan. Det har naturligtvis varit nyttigt som en del i den konkurrens som vi har på området. Till sist vill jag påminna om att skattepolitik i sista hand handlar om vilken ambition man har när det gäller välfärdssamhället som sådant. Det har ju varit en mycket tydlig strävan från regeringens sida att via skatteintäkter och på annat sätt se till att vi har pengar för vården, skolan och omsorgen. Det har också varit regeringens tydliga avsikt att om det finns utrymme, och den bedömningen gjorde vi i höstas, exempelvis ge de stora löntagargrupperna sänkta kostnader i form av kompensation för egenavgifterna. Vi föreslog en sådan sänkt skatt för vanliga löntagare med ungefär 10 miljarder kronor i höstas, som kammaren också beslutade om. På samma sätt hade vi ett antal förslag som sänkte företagens kostnader med i storleksordningen 3-5 miljarder kronor. Det är en del i hela vår samlade skattepolitik och som också får fogas samman i detta speciella ärende.
Fru talman! Till Lennart Värmby, Vänsterpartiet, säger jag på nytt att det är den elintensiva industrin som upplever höjda energiskatter som straffskatter. Det är klart att ni blir upprörda eftersom ni för ett år sedan blev lovade att dessa skatter skulle avskaffas och de nu i stället har höjts. Till finansministern: Jag måste tyvärr konstatera att oron från den elintensiva industrin på intet sätt har stillats av vad som framkommit av de inlägg som finansministern har gjort i den här interpellationsdebatten. Tvärtom verkar höjningen av skatten på elproduktion ha kommit för att stanna - ja, det finns t.o.m. mycket som tyder på att nya eftergifter kan komma gentemot Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I klartext betyder det att produktionsskatterna på el kan komma att höjas ytterligare. I stället för att göra det lättare för våra basindustrier att driva sin verksamhet gör regeringen tvärtom. Löftet om att ta bort produktionsskatterna på el har i stället blivit motsatsen. Den ryckiga energipolitiken och avsaknaden av långsiktiga besked kan få till följd att ytterligare verksamhet kommer att flytta utomlands. Samtidigt kommer viljan att investera här i landet att avta. Fru talman! Mot bakgrund av detta vädjar jag till finansministern att tänka om och i stället för att höja energiskatter på elproduktionen fullfölja det tidigare löftet att avveckla dem.
Fru talman! Finansministern ser, vad jag förstår, med tillförsikt fram emot en fortsatt dialog och samtal kring energiskatterna. Jag tror att ett sätt att verkligen försöka få ett bättre klimat är att erkänna problematiken som sådan. Nu har ni träffat en uppgörelse med Vänstern och Miljöpartiet, vilket ledde till en höjning av produktionsskatten, tvärtemot vad ni själva sade var det rimliga och riktiga, att faktiskt sänka den. Man måste kunna ha en öppen diskussion och föra sådana resonemang. Men om ni redan från början är låsta till att göra upp med de två stödpartierna och vi inte ens kan föra en saklig dialog om problemen med den här typen av skatter, vad finns det då för anledning för oppositionen att gå in i skattesamtal? Vad jag efterlyser är mer öppenhet om detta, för det är klart att intresset för en dialog sjunker ju om man inte ser att det finns en saklig grund att föra den på. Fru talman! Om det är möjligt, finansministern, tror jag att det skulle vara önskvärt också för den fortsatta diskussionen att få veta om man har tänkt sig en ny inriktning här, dvs. att också belägga förnybar elproduktion - biobränslen och vindkraft - med skatt. I så fall tror jag att regeringen får problem, inte minst sakligt sett vad gäller energiomställningen. Vi kan ju inte skicka ut dubbla signaler, att vi ska försöka fasa ut såväl fossila bränslen som kärnkraft och ersätta dem med förnybara och samtidigt skicka signalen att när de börjat växa lite ska vi också börja beskatta dessa, för det kommer att ta död på en sådan tänkt marknad. Jag tror att det vore välgörande med ett besked i dag om att regeringen inte tänker välja vägen att belägga de förnybara energikällorna med skatt.

Fru talman! Harald Nordlund har frågat näringsminister Björn Rosengren om regeringen har för avsikt att ta några initiativ till att dela Statens fastighetsverks skogsinnehav mellan Sveaskog AB och Naturvårdsfonden. Eftersom Statens fastighetsverk ligger inom mitt ansvarsområde besvarar jag interpellationen. Mot bakgrund av de speciella förhållanden som råder ovanför odlingsgränsen och renbetesfjällen beslutade riksdagen i samband med Domänverkets bolagisering år 1992 att marken väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt renbetesfjällen i Jämtlands län skulle stanna kvar i statens direkta ägo och förvaltas för statens räkning av Statens fastighetsverk. Bolaget är en egen juridisk person som själv äger sina fastigheter. Naturvårdsfonden ingår som en del i Naturvårdsverkets redovisning. Oavsett vem eller vilken myndighet som för statens räkning förvaltar naturskyddsmark gäller samma bestämmelser. Riksdagen beslutar om en försäljning av statens skogsinnehav ska ske. Inom Regeringskansliet pågår en kontinuerlig genomgång av de olika myndigheternas förvaltning av statens fasta egendom, mark och byggnader. Jag har för närvarande inte för avsikt att föreslå regeringen att lägga fram en proposition om en förändring av Statens fastighetsverks förvaltningsuppdrag vad avser skogsmark och inte heller föra över förvaltningsansvaret till Naturvårdsverket.
Fru talman! Nästan en tiondel av den svenska skogen ägs av staten. Det innebär ungefär 2 miljoner hektar skogsmark. Som finansministern sade handlar min fråga om huruvida man har för avsikt att ta några initiativ till att dela Statens fastighetsverks skogsinnehav mellan just Sveaskog AB och Naturvårdsfonden. Fastighetsverket äger huvudsakligen skog i Norrlands inland och i fjällregionen. Eftersom verkets huvuduppgift ju är att förvalta regeringsbyggnader, ambassader och residens är vi många som har ifrågasatt huruvida det är lämpligt att verket förvaltar så stora arealer skogsmark. Näringsminister Björn Rosengren har flera gånger sagt att naturvårdshänsyn jämte glesbygdens virkesförsörjning är de viktigaste skälen till att staten via ett helägt bolag köpte in avsevärda mängder skog. Nu är vi många som faktiskt har uppmanat staten att ta till vara de möjligheter som affären med Sveaskog innebar att säkerställa skyddet av fler naturskogar och andra skyddsvärda skogsbiotoper. Det har sagts från flera håll att ett minimikrav måste vara att Sveaskog undantar det som Assi Domän angett som reservatsmark eller som potentiella naturreservat. Det har uppgetts till ungefär 12 % av den mark som överförts till Sveaskog. Det har ju skett en del misstag, och det är inte minst mot den bakgrunden som jag ställer den här frågan och tycker att den är väldigt viktig att diskutera. Tyvärr tycker jag inte att svaret från finansministern tar upp just den aspekten: Hur ska vi få en bättre förvaltning av dessa skogar? Misstag har gjorts, och de får självklart inte upprepas, men av det här svaret får man intrycket att allting är gott och väl. Det har skett kontroversiella avverkningar. Vi kan notera allmänt bristande naturvårdshänsyn. Det finns t.o.m. undersökningar som visar att Statens fastighetsverk är en av landets sämsta större skogsägare. Det finns seriösa undersökningar som pekar på det. Då är det viktigt att vi diskuterar detta. Det borde inte ligga någon prestige i det. Det är viktigt att vi får diskutera: Är det rätt att vi fortsätter att förvalta skogarna på det här sättet, eller skulle det gå att göra förändringar? Jag och Folkpartiet menar att här är det motiverat att vidta förändringar och låta Statens fastighetsverk sköta fastigheter och någon annan sköta skogarna.
Fru talman! Staten äger skog i olika delar av landet och skog med olika förutsättningar. Som jag redovisade i mitt svar uppträder staten i olika skepnader, antingen det nu är Sveaskog AB, Naturvårdsverket eller Statens fastighetsverk. Jag vill gärna erinra Harald Nordlund om att jag i mitt svar sade att vi i Regeringskansliet självfallet alltid ser över vad som är den mest effektiva och ändamålsenliga formen för förvaltandet av dessa skogar. Jag är mycket väl medveten om att ett sådant stort skogsinnehav som staten har naturligtvis är svårhanterbart. Med så stora arealer och ytor kan det en och annan gång vara svårt att veta att man har precis rätt form för förvaltningen. Därför har vi ständigt ögonen på att hitta en bra och effektiv form för förvaltningen av statens skogsinnehav. Jag är också mycket medveten om att i denna dialog kan dessa liksom andra organ i fortsättningen komma in. Jag har alltså ett mycket öppet sinnelag inför en fortsatt dialog om hur vi hittar bästa formen för att hantera statens skogsinnehav för framtiden.
Fru talman! Finansministerns senaste inlägg innebär ju någonting annat än det skriftliga svaret. Finansministern säger att man är beredd att diskutera och ompröva nuvarande ordning. Då skulle jag, fru talman, vilja fråga finansministern: Är regeringen beredd att diskutera t.ex. en uppdelning av Fastighetsverkets skogsinnehav mellan Naturvårdsfonden och Sveaskog? Det är ett konkret förslag till hur man skulle kunna förbättra förvaltningen av statens skogar. Är regeringen beredd att diskutera att undanta alla skyddsvärda områden på Fastighetsverkets skogsmark från skogsbruk och överföra dem till Naturvårdsfonden? Det här är konkreta förslag som har framlagts av andra, bl.a. av naturvårdande organisationer, och som vi folkpartister också tycker vore en väg att verkligen pröva. Är regeringen beredd att i de fortsatta diskussioner som man är beredd att föra också konkret pröva dessa möjligheter?
Fru talman! De statliga myndigheter och bolag som förvaltar statens skogsinnehav gör det utifrån lite olika utgångspunkter. Man kan dock säga att vart och ett av de här tre organen har ett ungefär lika stort skogsinnehav, även om det är oerhört olika till sin karaktär. Jag beklagar om inte Harald Nordlund lyssnade till vad jag sade i mitt interpellationssvar, eftersom han inte kunde se att det jag sade i mitt andra inlägg hängde ihop med det jag sade i mitt svar. Jag får citera exakt ur mitt ursprungliga svar, eftersom Harald Nordlund inte uppfattade det: "Inom Regeringskansliet pågår en kontinuerlig genomgång av de olika myndigheternas förvaltning av statens fasta egendom, mark och byggnader." Det ska tolkas på exakt det sätt som jag sade i mitt andra inlägg: Vi är självfallet alltid öppna för att det kan behöva göras ändringar och justeringar i den form vi har för förvaltning av statens egendomar. Jag sade därför att jag har ett öppet sinnelag för att diskutera de förslag som finns. Jag tror inte att det är så enkelt som att man bara kan kasta ut ett förslag och flytta det ena till det andra. Man måste göra en ganska noggrann genomgång av motiven för det statliga skogsinnehavet, som kan vara väldigt olika från de områden som är väldigt skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt och som har en mycket speciell utgångspunkt till helt andra typer av skogsmarker. Därför tror jag att det kanske finns skäl att alltid ha den analys och genomgång som jag föranstaltade om i mitt svar.
Fru talman! Jag grundade mitt senaste uttalande på följande del i det skriftliga svaret: "Jag har för närvarande inte för avsikt att föreslå regeringen att lägga fram en proposition om förändring av Statens fastighetsverks förvaltningsuppdrag vad avser skogsmark och inte heller föra över förvaltningsansvaret till Naturvårdsverket." Det, menar jag, ger det bestämda intrycket att det inte heller är aktuellt att ompröva frågan om vem som ska förvalta statens skog. Jag tycker dock att det som sagts från talarstolen av finansministern delvis talar ett annat språk. Varför är då detta så viktigt, fru talman? Jag vill upprepa det. Man har från Statens fastighetsverk gjort kontroversiella avverkningar i områden som har mycket höga naturvärden. Man kan nämna, och man bör faktiskt i sammanhanget nämna, avverkningen av ett antal 500-åriga tallar vid Vuojat utanför Jokkmokk. I Norrbotten, vid Enamusviken, avverkade man trots att protesterna var mycket starka. I Västerbotten, vid Arvliden, kände man sig tvungen att tillkalla polis för att kunna genomföra avverkningen. Det här tycker vi folkpartister är så allvarligt att vi inte är nöjda med ett svar som säger att man inte har för avsikt att lägga fram några förslag om förändring av nuvarande ordning.
Fru talman! Alla skogsägare, privata, statliga eller med annan ägarform, får vara beredda att få kritik ibland för sitt hanterande av skogsinnehavet. Det gäller inte minst i situationer där naturvårdsintressen står mot andra intressen. Det tror jag får ingå i bilden av skogshanteringen.

Det kan inte vara tillräckligt som underlag. Jag tycker att jag har, möjligtvis i motsats till Harald Nordlund, skäl att ställa lite större krav på analys och genomgång för att få ett underlag för eventuella förändringar för framtiden. Jag noterar på nytt att jag är öppen för en diskussion om förändringar i framtiden. Men jag tycker att det ska bygga på ett lite mer gediget material än någon enstaka händelse som Harald Nordlund relaterar.

Fru talman! Agne Hansson har frågat mig om jag är beredd att ompröva regeringens beslut om etableringsorter för kasinon. Agne Hansson vill veta vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka turistnäringen utanför storstadsområdena och på vilket sätt jag avser att arbeta, inom mina ansvarsområden, för att förverkliga de regionalpolitiska målsättningar som riksdagen fastslagit. Jag vill till en början säga att jag anser att regeringens beslut om orter för kasinon väl följer riksdagens intentioner med kasinon av internationellt slag. Riksdagen beslutade som bekant, mot bakgrund av regeringens proposition 1998/99:80, i maj 1999 att anta en kasinolag som för första gången tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. 1998/99:KrU11 att utskottet ställer sig bakom vad regeringen anfört om fördelarna med kasino, däribland en dämpande effekt på den illegala spelmarknaden, de betydande inkomster som kan inbringas till staten och den ökande sysselsättning som kasinoverksamheten kan bidra till. Utskottet ansåg vidare att lokaliseringen av kasinona borde göras främst på orter där det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag. För lokalisering i storstadsområdena talade, enligt utskottet, bl.a. att den illegala spelverksamheten där kan minskas genom en sådan lokalisering. Utskottet tillade att det var viktigt att även andra skäl, framför allt regionalpolitiska, kunde vägas in och att man såg positivt på en etablering av kasinon även utanför storstadsregionerna. Riksdagens kulturutskott delade vidare regeringens bedömning i propositionen att högst fyra kasinon borde få öppnas under en inledande period. Enligt kasinolagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige. Ett kasino av internationellt slag kräver avsevärda investeringar i bl.a. lokaler, spelutrustning, säkerhetsutrustning och utbildning av personal m.m. De löpande driftskostnaderna är också höga, eftersom verksamheten är mycket personalintensiv. Kasinona kommer, i enlighet med riksdagens beslut, att drivas av det statligt ägda spelbolaget AB Svenska Spel. Svenska Spel kommer att få bekosta investeringarna i samband med etableringen av kasinona och ta den affärsmässiga risk detta innebär. De investeringar som görs i kasinoverksamhet, lokaler, utrustning och personal, har karaktären av fasta kostnader. Detta innebär att besökarna till kasinot måste vara förhållandevis jämnt fördelade över året för att verksamheten ska fungera. När det gäller möjligheten att med kasinon förlänga säsongen och öka tillströmningen av turister har de utredningar om kasinon som gjorts i Sverige kommit fram till att kasinospel som enskild attraktion inte är tillräckligt för att locka turister och utländsk valuta. Regeringen har mot bakgrund av detta och efter ingående prövning gjort bedömningen att kasinon till en början inte bör etableras på andra orter än där det året runt finns tillräckligt befolkningsunderlag, dvs. framför allt i storstäderna. Regeringen har beslutat att Svenska Spel får starta kasinon i Stockholm, Malmö och Göteborg. Därutöver har regeringen ansett att ett kasino bör lokaliseras till norra Sverige av regionalpolitiska skäl. Av de kommuner i norra Sverige som har anmält intresse har regeringen valt Sundsvall, eftersom förutsättningarna för verksamheten bedöms vara bäst där, bl.a. på grund av stadens storlek, besöksmängden, goda kommunikationer och relativt jämn besöksfördelning under året. Agne Hansson har också ställt frågan vad jag avser att vidta för åtgärder inom mina ansvarsområden för att förverkliga de regionalpolitiska målsättningar riksdagen fastslagit. Som finansminister är min uppgift att skapa goda förutsättningar för all sund näringsverksamhet - inte bara turistnäringen - i hela landet, i storstäder, tätorter och på landsbygden. Grunden för ett gott näringsklimat - sunda offentliga finanser med låg inflation och låga räntor - har Agne Hanssons centerparti förtjänstfullt medverkat till under föregående mandatperiod. Som ett resultat av det mödosamma saneringsarbetet har vi det gångna året kunnat notera en hög tillväxt, att arbetslösheten sjunkit och att sysselsättningen ökat. Utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet. Medan vissa regioner växer kraftigt, finns det andra som dras med problem som utflyttning och vikande skatteunderlag. Regeringen ser det som oerhört viktigt att skapa förutsättningar för att regioner med problem kan vända sin utveckling i mer positiv riktning. Därför arbetar regeringen inom en mängd politikområden för att understödja utsatta regioner och kommuner i deras ansträngningar. Låt mig i det sammanhanget t.ex. framhålla satsningarna på de regionala högskolorna, som jag är övertygad om kommer att bidra positivt till utvecklingen på berörda orter och i kringliggande region som helhet. För att närmare utreda hur denna positiva utveckling ska komma hela landet till del har regeringen också tillsatt en regionalpolitisk utredning som ska redovisa sitt uppdrag efter sommaren. Den har bl.a. till uppgift att utarbeta en strategi för framtida regional balans. När det till sist gäller speciella förutsättningar och åtgärder för turistnäringen i olika delar av landet ber jag att få hänvisa till Näringsdepartementet och statsrådet Mona Sahlin, som är den inom regeringen som ansvarar för den typen av frågor.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

Jag anser inte att förslaget att lokalisera tre av fyra kasinon till de tre största städerna i landet är i linje med den anda som riksdagen har fattat beslutet i. Det gäller inte minst på det regionalpolitiska området. Där är finansministerns besked att inte ompröva. Det beklagar jag. När regeringens proposition kom var det som att dra ned en rullgardin i Borgholm, Piteå och Åre. De hade förberett sig minutiöst och var tända på uppgiften. Det betyder väldigt mycket för att lyckas med en verksamhet och få i gång utvecklingen. Om vi nu har bestämt oss för att ha kasinon i landet ska det vara för att stärka turistnäringen, annars behöver vi dem inte. Lönsamhetskravet och svartspelet är finansministerns motivering. Det håller inte. De argumenten är precis lika adekvata med en lokalisering i anslutning till turistnäringen. Det finns en rad exempel världen över på att kasinon lokaliseras i anslutning till upplevelseindustrier. Det ger den bästa mereffekten. Vi har sådana utomordentliga möjligheter i det här landet. Jag behöver bara nämna de här orterna en gång till: Visby, Borgholm, Piteå och Åre. Sundsvall också, för den delen. På de ställena skulle en lokalisering av kasinon bli ett utmärkt komplement och stärka turistnäringen och upplevelseindustrin. Det skulle ge en mereffekt för turismen som sådan men också för kasinoverksamheten i dess helhet. Jag vill fråga igen om inte finansministern är beredd att ta till vara fördelarna och beakta dem i det fortsatta arbetet. Jag tycker att finansministern överdriver i beskrivningen av vad som krävs i form av investeringar, säkerhetsutrustning, utbildning av personal, höga driftskostnader och annat. I det här fallet har finansministern valt den absolut dyraste lösningen. Det blir klart dyrare att etablera kasinon i de stora städerna. Det kräver mer av allt. Hade finansministern valt Borgholm i stället för Malmö eller Göteborg hade också etableringskostnaderna blivit lägre och kraven på avkastning också lättare att uppfylla. När det gäller verksamhetens fördelning över året finns det både utredningar och praktiska exempel i världen på lokaliseringar som också bestyrker motsatsen till vad finansministern anför - Las Vegas är ett känt exempel. Fanns det värre obygder eller glesbygder eller vad finansministern vill använda för ord för att lokalisera ett kasino dit när det en gång skedde? Jag tycker att de regionalpolitiska skälen överväger. Är finansministern ändå inte beredd att än en gång fundera på en omprövning av beslutet?
Fru talman! När riksdagen beslutade om att tillåta inrättandet av internationella kasinon i Sverige var huvudmotivet att man därmed skulle bidra till att minska den illegala spelhandeln i Sverige. Den illegala spelverksamheten finns i huvudsak i våra storstäder och storstadsområden. Det var naturligtvis också viktigt för riksdagen - jag vill gärna ta upp den tråden - att dessa internationella kasinon också skulle vara av god kvalitet, så att de inte blev trista spelhålor, som det också går att se på sina håll i världen, utan i stället kasinon med en kombination av underhållning och brett nöjesutbud. Det är viktigt. Det finns naturligtvis också avigsidor med kasinoverksamhet. Därför är det viktigt att de är av hög kvalitet och kan blandas upp med andra former av nöjesaktiviteter. Mot den bakgrunden sade riksdagen också att det är viktigt att förutom att motverka det illegala spelandet att det finns en lönsamhet i verksamheten, att det inte blir förlustbringande kasinon för framtiden. Sedan lade riksdagen till att det går att lägga in en del andra aspekter, bl.a. regionalpolitiska. Jag vill gärna erinra Agne Hansson om att riksdagen inte sade att det i första hand var av turistskäl som internationella kasinon ska inrättas. Det var ett skäl som fanns med i diskussionen, men det var inte huvudskälet. Därför har regeringen valt en trygg linje genom att i första hand välja områden med ett bra befolkningsunderlag. Sedan är vår förhoppning att det kan bli framgång med fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm och att de två ytterligare kasinon som riksdagen har beslutat att det finns möjlighet för regeringen att inrätta kan komma på mindre orter med bra underlag. Jag vill erinra om att man i ett av våra grannländer för några år sedan tvingades lägga ned ett kasino just för att det inte fanns ett tillräckligt befolkningsunderlag och för att man förmodligen hade lagt för stor vikt vid att det skulle vara en turistattraktion. Erfarenheten visar att kasinon i sig inte är den turistattraktion att ett sådant ensamt kan vara underlag för beslut om lokalisering av kasinoverksamhet. Det behövs ett stadigvarande befolkningsunderlag under hela året. Det är därför regeringen har valt den linjen. Det är ett tryggt sätt att försöka plantera kasinoidéen, sedan hoppas jag att vi kan gå vidare och att den kan bli framgångsrik.
Fru talman! Jag tror att frågan om att lösa problemen med den illegala spelmarknaden är lika adekvat i de fall man pratar om utlokalisering. Antingen man tycker att det är bra eller inte är rörligheten i dag betydande. Det visar inte minst kriminaliteten. Den är oerhört rörlig. Det känner vi av även i Kalmar län, tyvärr. Det omvända borde gälla i det här fallet. Det är riktigt såtillvida att frågan om att lokalisera ett kasino till t.ex. Borgholm - som jag varmt rekommenderar finansministern att göra - inte är en åtgärd som ska dra till sig turister enbart av den anledningen till området. Det är lite att undervärdera den dynamik som finns i våra turistiska upplevelseområden i landet. Den dynamik och den magnetism som kasinon har skulle ge en mereffekt så att underlaget både för turismen och kasinoverksamheten skulle bli bredare, starkare och större. Det går att skapa en jämn besöksfördelning med hjälp av alternativ. Det går att koppla ihop Visby, Borgholm med Åre och Piteå. Kan finansministern tänka sig en sådan åtgärd? När nu finansministern har gått in för storstadslinjen, kommer det för framtiden att bli ännu svårare att få ytterligare kasinon lokaliserade till upplevelseområdena i landet. De nuvarande förslagen och besluten omkring att etablera kasinon rymmer ju en möjlighet att starta ytterligare två i nästa etapp. Hur tänker finansministern där? Finns det något hopp i framtiden för Borgholm? Kan finansministern tänka sig en fortsättning av verksamheten om den slår väl ut? Om det visar sig att lokaliseringen i Sundsvall blir bingo är finansministern beredd att etablera de kommande två kasinona i Borgholm eller i Piteå? Om det blir verkligt bingo i Sundsvall är han beredd att omlokalisera och utlokalisera de kasinona som i dag placeras i storstäderna? Det kan vara ett besked som finansministern kan ge för att hålla uppe ambitioner och intresse för verksamheten på de orter som känner sig ytterligare svikna av åtgärder de hade väntat sig. Jag tog upp frågorna om regionalpolitiska åtgärder i övrigt. Jag gjorde det mot bakgrunden, att om finansministern inte valde vägen att nu stimulera regionalpolitiken krävs än starkare åtgärder för att kompensera och få i gång utvecklingen på områdena. Vi behöver inte ha någon delad mening om hur viktig ekonomin är för tillväxten i Sverige, men det växer olika - och där har vi gemensamma intressen. Är finansministern beredd att sänka arbetsgivaravgiften i Norrlands inland och gå vidare med sänkningar av arbetsgivaravgiften för småföretagen - motorn i glesbygden?
Fru talman! Det är min, och förhoppningsvis Agne Hanssons, önskan att dessa fyra kasinon kommer att bli framgångsrika. Om de blir framgångsrika har regeringen möjlighet att utnyttja den option riksdagen har gett regeringen, dvs. att inrätta ytterligare två kasinon. Om de nuvarande planerade kasinona kommer att bli framgångsrika kan det knappast bli tal om någon utlokalisering av dessa kasinon från dessa fyra orter. Då handlar det naturligtvis om två nya orter. Jag antar att Agne Hansson och jag är överens om det. Då får vi öppet pröva vilka orter det kan handla om för framtiden. Vi har redan prövat under denna runda möjligheterna att koppla samman två orter eftersom det fanns sådana aktuella alternativ. Det visade sig då att det blir dubbla investeringskostnader, för två utrustningar. Det är naturligtvis ett ytterligare negativt inslag i balansräkningen för sådana projekt. Det tillförde i det läget inte något intressant inslag. Om vi kommer i ett läge att det går att utvärdera och fastställa att de fyra planerade kasinona blir framgångsrika får vi diskutera vilka två nya orter som kan bli aktuella för framtiden.
Fru talman! Jag hoppas naturligtvis också att de här kasinona blir framgångsrika på rätt sätt. Min fråga var ju baserad på om man kan tänka om, om det blir särskilt framgångsrikt i Sundsvall, vilket inte är otroligt. Jag noterar att finansministern är beredd att följa utvecklingen, och jag tolkar svaret så optimistiskt som jag vill göra, dvs. att det inte för all framtid behöver vara kört för vare sig Borgholm eller Piteå. Därmed får jag väl nöja mig i dag, även om jag hade önskat att finansministern skulle ompröva beslutet - men jag kanske inte hade förväntat mig att han skulle göra det innan beslutet har fattats. Jag understryker igen den fråga jag ställde i övrigt, hur viktigt det är att stimulera till självhjälp för att få i gång den regionala verksamheten. Jag vill gärna säga att jag uppskattar det som finansministern sade om arbetet med att strama upp svensk ekonomi. Mina två frågor kvarstår. Är finansministern beredd att nu se till att tillväxten blir jämnare genom att använda arbetsgivaravgiftsmedlet?
Fru talman! Jag vill bara vara tydlig på en punkt, nämligen att om de fyra nu planerade kasinona blir framgångsrika ska de självfallet vara kvar på respektive plats. Någon utlokalisering från vare sig Sundsvall, Stockholm, Göteborg eller Malmö kan det inte bli tal om. Om dessa fyra är framgångsrika blir det två helt nya orter som får prövas, och då är alla välkomna med sina ansökningar. När det gäller regionalpolitiken vill jag påpeka att det i dag, den 15 februari, över hela landet tecknas regionala tillväxtavtal i varje län, och i en del län t.o.m. flera avtal. Vi behöver därför en reell diskussion som handlar om just det perspektiv som de regionala avtalen tar sikte på, nämligen ett underifrånperspektiv, där man i den egna regionen tar ett stort ansvar för att försöka hitta rätt näringspolitisk strategi för hur regionen kan utvecklas i framtiden. Jag ser de regionala tillväxtavtalen som ett genombrott för en ny syn på hur våra regioner kan komma att utvecklas i framtiden, och därmed kanske ett annorlunda synsätt än det som fanns på 60 och 70-talen. Därom har vi mycket att diskutera framöver; vad som är statsmakternas roll och vad som framför allt ligger på det regionala ansvaret när det gäller att ta initiativ i den egna regionen.

Fru talman! Maria Larsson har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén varför det inte ingick i utredningsuppdraget för Utredningen om mervärdesskatt vid fastighetsuthyrning att belysa konsekvenserna för hyresgästerna och efterfrågat statsrådets bedömning av konsekvenserna för föreningslivet i Sverige av förslaget Mervärdesskatt - Frivillig skattskyldighet . Maria Larsson har också frågat om regeringen avser att lägga en proposition angående momsbelagd hyra för ideella föreningar. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag ska besvara dessa frågor. Som svar på Maria Larssons första fråga vill jag betona att det ingår i varje utredningsuppdrag att ange konsekvenserna av föreslagna åtgärder. Således anförde utredningen som ett skäl mot obligatorisk skattskyldighet för fastighetsägare att detta skulle få negativa konsekvenser för hyresgäster som inte bedriver skattepliktig verksamhet. Utredningen föreslog i stället att den frivilliga skattskyldigheten skulle utvidgas. Utredningen konstaterade dock att en utvidgad möjlighet till frivillig skattskyldighet inte alltid kommer att utnyttjas. Det kan antas ske endast när det framstår som fördelaktigt för fastighetsägaren. De faktorer som kan tänkas inverka på ställningstagandet är bl.a. storleken av fastighetsägarens ingående mervärdesskatt som skulle bli avdragsgill och den rådande marknadssituationen. Som Maria Larsson uppger har studieförbunden beräknat att ökningen av hyreskostnaderna för dem skulle uppgå till 75-100 miljoner kronor per år för lokalavdelningarna. Detta belopp har beräknats genom ett generellt påslag med 25 % på nuvarande hyreskostnader. Därvid förutsätts dock att samtliga hyresvärdar kommer att ansluta sig till det frivilliga systemet och att alla hyror kommer att höjas utan hänsyn till den ökade avdragsrätten för ingående skatt. Detta kommer naturligtvis inte att ske. Det är svårt att beräkna den faktiska effekt som förslaget kan få på föreningslivets hyror. Främst beror detta på att det är hyresnivåerna på marknaden och parternas förhandlingsstyrka som bestämmer hyrorna och som också avgör genomslaget av förändrade skatteregler. Det föreligger naturligtvis, som Maria Larsson påtalar, olika förutsättningar för hyresgästerna att föra framgångsrika förhandlingar på grund av deras skiftande förhandlingsvana. Till största delen beror förhandlingsstyrkan dock av tillgången och efterfrågan på lokaler. Systemet är i dag mycket tungt att administrera för skatteförvaltningen och fastighetsägarna. Fastighetsägaren, som i många fall är en småföretagare, drabbas därför av ökade kostnader på grund av administrationen. Dessa ökade kostnader kan naturligtvis också påverka hyresnivån. På grund av svårigheten att hantera dagens system finns det också risk för att fastighetsägaren begår felaktigheter som kan leda till påföljder för honom. Mot vissa hyresgästers berättigade krav på att deras verksamhet inte drabbas av ökade skattekostnader står således bl.a. småföretagarnas berättigade krav på förenklingar i regelsystemen för deras verksamhet. Frågan bereds för närvarande inom Finansdepartementet, och diskussioner förs med berörda intressenter. Jag är därför inte nu beredd att uttala mig i frågan om huruvida regeringen kommer att föreslå en momsbeläggning av lokaluthyrning till hyresgäster med skattefri verksamhet.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag tycker att det avspeglas ett visst mått av tvehågsenhet i svaret. Jag läser mellan raderna att finansministern tycker att det här är en besvärlig fråga. Uppenbarligen tyckte även Lars-Erik Lövdén detta, eftersom han valde att lämna över interpellationen trots att jag förra gången när jag ställde en fråga fick svar av honom. Jag upplevde hans svar då så att även han såg allvarligt på konsekvenserna för Folkrörelsesverige. Jag skulle också vilja säga att kristdemokraterna vill stödja folkbildningens möjligheter att försvara, vitalisera och utveckla demokratin; det är folkrörelsernas yttersta uppgift. Om man väljer att momsbelägga de ideella föreningarnas hyreskostnader är det vanvettigt och kontraproduktivt. Folkbildningen och föreningslivet spelar en viktig roll i det svenska samhället, och det vore förödande om vi skulle brandskatta svenskarnas ideella arbete. Förslaget skulle få dramatiska verksamhetskonsekvenser. Det som har byggts upp under mycket lång tid i Sverige, som är unikt för Sverige och som är betydelsefullt - detta att man lätt får tillgång till kunskap, möjlighet att utveckla social gemenskap och möjlighet att skapa demokratiska strukturer - skulle på mycket kort tid kunna raseras. Den frivilliga skattskyldigheten kommer i praktiken att innebära att två parter möts varav den ena är ganska van förhandlare, nämligen fastighetsägaren, medan den andra, exempelvis en ordförande för en pensionärsförening, är en mycket ovan förhandlare. Utgången är ganska given. I alla fall där alla andra intressenter också står på kö kommer hyresvärden förmodligen att lägga full moms. Vad har föreningen då att sätta emot? Finansministern säger i sitt svar att finns det stor tillgång på tomma lokaler kanske föreningen lyckas få ned hyreshöjningen något, men det blir knappast till 25 %. Det finns sällan ett stort utbud av lämpliga lokaler. Det kommer att innebära en kostnadshöjning med icke obetydliga belopp för flertalet av våra föreningar. Hur ska föreningarna kompensera detta? De kan naturligtvis välja att höja medlemsavgiften, men det kommer att krävas en rejäl höjning för en förening med 100 medlemmar om man ska kompensera en 25 procentig hyreshöjning. Många kommer förmodligen då att säga upp sitt medlemskap. Man kan sälja reselotter. Det gör föreningarna redan i dag. Bildningsförbunden kan ta ut det på cirkelavgiften, men de är rätt luttrade redan eftersom de kommunala indragningarna på deras verksamhet redan har gjort att man har tvingats till stora höjningar. Återigen: Det kommer att få mycket stora konsekvenser. Det mest avgörande skälet, enligt finansministern, att göra denna förändring verkar vara att systemet i dag är tungt att administrera för skatteförvaltning och för fastighetsägare. Då tycker jag att det är en dålig lösning att välja att förenkla för en part men att göra det åtskilligt besvärligare för en annan. Jag är övertygad om att det finns system med bara vinnare. Det går att förenkla systemet för fastighetsägare utan att man försvårar det och gör de ekonomiska omständigheterna betungande för ideella hyrestagare, om den goda viljan finns. Är finansministern beredd att låta det vara utgångspunkten för en vidare utredning? Kan inte finansministern här i dag lova att förslaget i dess nuvarande form får gå i papperskorgen, så att Folkrörelsesverige kan få lugn och ro att arbeta?
Fru talman! Jag vill naturligtvis instämma i det som Maria Larsson här säger när det gäller vikten av våra ideella organisationer, det arbete de utför och den roll de spelar för demokratin. Jag tror mig också veta att finansministern är väl medveten om deras insatser i samhället. Även om beskedet var något tvehågset tolkar jag det optimistiskt som att finansministern är beredd att se till att ett sådant förslag inte går ut över de ideella organisationernas verksamhet. Ideella organisationer äger och driver huvudparten av våra samlingslokaler i detta land. Jag tror att det är vår viktigaste och aktivaste folkrörelsegren i dag. De äger och driver helt ideellt ett fastighetsinnehav i miljardklassen. Det är viktigt att också den verksamheten får fungera. Det är också självklart att våra ideella organisationer är svaga parter på förhandlingsmarknaden. Jag noterar dock att förslaget från utredningen, som jag inte känner närmare i detalj, innebär en frivillig linje. Det kan naturligtvis finnas vägar att ta sig fram som både kan gynna våra ideella samlingslokalsorganisationer å ena sidan och de ideella organisationerna å den andra sidan, eftersom en momsbeläggning också ger möjligheter till avdrag på den verksamhet som man bedriver. Jag utgår ifrån att finansministern med det svar han har gett är beredd att bereda denna fråga vidare så att det blir, som Maria Larsson säger, bara vinnare. Är finansministern beredd att lägga ett förslag som inte går ut över de ideella organisationernas verksamhet? Det tycker jag är viktigt att få besked om.
Fru talman! Det är ganska vanligt i politiken och i samhällsarbetet att det finns motstående intressen och att det finns konflikter. Det är lika vanligt att politiker också säger att man ska lösa konflikterna så att det bara blir vinnare. Det skulle jag kunna instämma i och säga att det helt enkelt är så. Nu är det inte alltid så enkelt. Ganska ofta i politiken är det avvägningsfrågor, och man får göra avvägningar mellan olika saker. Jag berörde i mitt svar att det naturligtvis handlar om ett intresse av att få till stånd en mer rationell skatteadministration och skatteförvaltning. Det borde ligga i alla skattebetalares intresse att vi får en effektiv förvaltning och lägre kostnader. Det handlar om att fastighetsägarna har ett berättigat intresse av att förenkla sin administration. Fastighetsägarna är, som jag sade, också småföretagare i många fall. Fastighetsägare kan i en del fall också vara en del av föreningslivet. Det är ett intresse och en balanspunkt som finns. Det finns också det väldigt berättigade kravet från studieförbund, folkbildningsorganisationer och föreningsliv att inte få ökade kostnader. Maria Larsson kan vara helt lugn. Jag har hela mitt liv varit verksam i föreningslivet och är mycket väl medveten om föreningslivets förutsättningar och villkor. Jag är sedan många år tillbaka ordförande i en idrottsförening, så jag vet verkligen vad jag talar om i detta sammanhang. Därför tror jag att man ska arbeta för att hitta en metod både att förenkla när det gäller skatteadministration och att lösa problemen när det gäller de olika parternas intressen. Men om det var så att det hade funnits en mycket enkel lösning från början som bara hade skapat vinnare hade ingen gömt undan den lösningen. Då hade den kommit upp på bordet. Därför jobbar vi som jag sade intensivt med att försöka minimera negativa konsekvenser av detta. I sista hand är det en avvägningsfråga. Jag är naturligtvis inte, med tanke på mitt folkrörelseförflutna och folkrörelseengagemang, på något vis intresserad av att försvåra för folkrörelserna.
Fru talman! Jag vill verkligen tacka för den öppning som finansministern ger här. Jag tar det som ett halvt löfte om att den ideella sektorn kan fortsätta under de villkor som har rått sedan tidigare. Jag vet att det är en avvägningsfråga. Vad jag undrade över var om man har tittat på alla möjliga lösningar. Det var därför jag ville skicka tillbaka frågan. Men jag har förstått att finansministern har en tydlig bild av hur Folkrörelsesverige fungerar och är en del av det precis som jag är en del av det. Vi arbetar bägge i folkrörelseburna partier och är stolta över det, och vi vill att folkrörelserna ska finnas kvar även i framtiden. Vi har sett den betydelse som folkrörelserna har haft när det gäller att folkbilda kring EMU frågan, t.ex. De kommer att ha en fortsatt stor betydelse i framtiden. Det är jag övertygad om. Sedan tror jag att man ska akta sig för att ha för stor tilltro till det som kallas frivillig skattskyldighet och till att det skulle handla om en förhandling mellan två jämbördiga parter. Så kommer det inte att fungera. Jag har i min hand ett hyreskontrakt från Sveriges fastighetsägare, där det finns en liten ruta längst ned som har funnits med på blanketten i många år. Där står det så här: Om fastighetsägaren och hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Det är bara att sätta ett kryss i rutan. Jag tror att det dessvärre ofta kommer att bli moms med automatik. Det kommer inte att bli någon frivillig förhandling. Det är därför det är så viktigt att föra upp frågan på bordet i dag, när det fortfarande bara är en utredning. Det finns ingen proposition. Vi måste tala om att det förslag som utredningen har pekat på skulle få förödande konsekvenser för Folkrörelsesverige. Det pågår mycket opinionsbildning i landet bland folkrörelserna och de ideella företrädarna. Tyvärr har de kanske inte alltid samma möjlighet att komma till Stockholm och beträda departementet som den andra parten kanske har, som jag vet också finns där. Jag tror att det kommer att åstadkomma en lavin i Sverige om ett förslag av denna art skulle komma på bordet, även om det befinner sig på lite längre håll just nu. Skulle ett sådant förslag läggas och drivas igenom skulle man lägga en död hand över Folkrörelsesverige. Jag är glad över att Bosse Ringholm tydligt markerar att han inte vill medverka till det. Bosse Ringholm vill liksom jag att pensionärsföreningar också fortsättningsvis ska kunna träffas i sin lokal, att idrottsföreningar och handikapporganisationer ska kunna fortsätta sin verksamhet och att det ska pågå studiecirklar ute i olika lokaler. Då kan jag inte inse att det finns någon annan plats än papperskorgen för detta förslag. När får vi ett klart och tydligt besked i frågan? Kan vi få det i dagsläget, eller när kommer det?
Fru talman! Jag underskattar inte folkrörelsernas möjligheter att bilda opinion. Det är ju kännetecken för en folkrörelse att den inte tar uppgifter som den får sig tilldelade utan påtar sig uppgifter som den finner angelägna och vill driva opinion för. Det tror jag är riktigt och viktigt, och jag har förstått att det är så vi vill ha det i samhället när det gäller att underlätta för folkrörelserna. Det kan finnas motstående intressen på den här marknaden också, finansministern, i första hand när det finns starka privata intressen. Jag ser inte någon motsättning mellan ideella samlingslokalsägarorganisationer och ideella folkrörelseorganisationer i övrigt som är hyresgäster i folkrörelsernas lokaler. Det viktiga är att man löser det här på ett tillfredsställande sätt, så att man inte driver ut det ideella folkrörelsearbetet till kommersiella lokaler i onödan. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern säger att han inte tänker försvåra för folkrörelserna. Jag utgår från att det blir fallet i fortsättningen, och därmed är jag tillfreds.

Fru talman! För drygt en vecka sedan presenterade Skolverket sin senaste rapport om skolan i siffror. Än en gång får vi veta att en stor andel av eleverna lämnar grundskolan utan att ha nått de grundläggande nationella kunskapsmålen. Andelen elever som inte blivit godkända i ett eller flera ämnen har t.o.m. ökat från 20,4 % våren 1998 till 22,7 % våren 1999. En utveckling åt helt fel håll, säger man i officiella uttalanden från myndigheten. Också andelen elever som inte är behöriga till gymnasiets nationella program har ökat. Nära 10 % av eleverna har inte de förkunskaper som studierna kräver. På torsdag anordnas en särskild debatt här i riksdagen om denna rapport. Också i höstas hade vi på initiativ av oss moderater en debatt. Vi moderater anser att det är bra att den här frågan diskuteras. Grundskolan är vårt ansvar och vårt intresse. Men det räcker inte att prata. Riksdagen, som stiftat skollag och som lagt grunden till de nationella kunskapsmålen, måste också agera med anledning av de anmärkningsvärt dåliga resultaten och den utveckling som nu sägs gå åt helt fel håll i grundskolan. På sakliga grunder står det klart att klyftan mellan de nationella mål som vi slagit fast och arbetat med och resultaten är alltför stor. Den ambitionshöjning som skolreformen i början av 90-talet syftade till var allvarligt menad från riksdagen och får inte tappas bort. Skolverket visar också att klyftorna mellan kommunerna och mellan olika skolor har ökat. Det handlar inte om skillnader mellan kommunala och fristående skolor. Även i friskolorna är resultaten helt otillräckliga. Om alla barn ska få en likvärdig utbildning, vilket vi har slagit fast i den här kammaren, krävs det insatser för att minska de kunskapsklyftor som nu ökar. Vi kan inte vänta på en socialdemokratisk regering som sitter fast i det gamla och inte vill se problemen. Det finns många exempel i de här rapporterna, och de är dramatiska och nya i sina besked. Men det är ju en mycket allvarlig sak att 40 % av pojkarna med utländsk bakgrund - nästan varannan kille - inte når målen. Vart leder det för individerna, för samhället och för vår demokrati? Vart leder det när pojkarna gör ordentligt sämre resultat än vad flickor gör? Fru talman! I den framlagda motion som nu ska beredas - jag hoppas i varje fall det - i laga ordning förordar vi moderater en nationell handlingsplan för grundskolan. Vi anser att regeringen måste komma till oss i riksdagen med konkreta förslag till åtgärder för att vända utvecklingen snabbt. Vårt yrkande innebär att vi vill ha en snabb insats för att rädda de tusentals och åter tusentals barn och ungdomar som just nu riskerar att slås ut. Det går inte att bara prata. Elever och föräldrar måste få konkreta besked om varje individs studieresultat utifrån den här larmrapporten, och det snabbt. Många är oroliga och vill veta vad som gäller deras barn. Krafttag för att lyfta resultaten fort kräver nog också föräldrarnas hjälp. Regeringen måste också snabbt tydliggöra vilka regler som ska gälla för åtgärdsprogram för dem som riskerar att lämna skolan utan betyg. Vi måste ställa krav på skolans professionella att ge de här eleverna allt stöd som behövs. Fru talman! Jag ser fram emot beredningen av den här motionen. Tillsammans med arbetet utifrån Riksdagsrevisorernas rapport om Skolverket och skolans utveckling, som just nu finns i utbildningsutskottet och som berör delvis andra frågor än de som vi tar upp i motionen, är detta en möjlighet för riksdagen att ta nödvändiga initiativ för kvalitet i grundskolan. Jag anser att det är vårt ansvar som folkvalda.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som jag också så småningom kommer att begära votering om. De flesta av de förslag till förändringar i konkurrenslagens regler om företagsförvärv som framläggs i propositionen är bra. Regelverket har stor betydelse för att motverka att det uppkommer företagskoncentrationer som hämmar konkurrensen på ett sätt som är skadligt i ett långsiktigt samhällsperspektiv. En effekt av ändringarna är att det blir likartade prövningsregler för företagskoncentrationer med EG-dimension och sådana som enbart berör den svenska marknaden. Detta är givetvis bra. Fru talman! På en punkt är inte förslaget till fyllest. Jag saknar förslag om att prövningen av företagskoncentrationer måste bli snabbare och effektivare. Det tar i dag alldeles för lång tid om en prövning av koncentrationen ska äga rum. Ett skrämmande exempel på utdragen rättslig prövning är Optirocs förvärv av Stråbruken från NCC. Konkurrensverket bedömde efter en särskild prövning att förvärvet av aktierna i Stråbruken borde förbjudas. Såväl tingsrätten som Marknadsdomstolen meddelade dock efter prövning att de inte hade några invändningar mot förvärvet. Tidsåtgången efter det att Optiroc hade träffat avtal med säljaren om det aktuella förvärvet blev genom detta förfarande nästan 15 månader. Denna försening av genomförandet av förvärvet kostade Optiroc 75 miljoner kronor. Detta är givetvis helt orimligt. Vid förvärv är behovet av snabba besked av allra största vikt. De inblandade företagen får dyrt betala för uteblivna synergieffekter och tappad konkurrenskraft. Nödvändiga investeringar måste skjutas på framtiden samtidigt som samordningsvinster fördröjs, vilket medför att konkurrenskraft tappas. Osäkerheten vid en utdragen koncentrationsprövning kan också medföra att kompetent arbetskraft söker sig ifrån företagen samtidigt som kunder kan komma att söka andra säkrare leverantörer. En utdragen prövning kan också medföra att samhällsnyttiga och nödvändiga koncentrationer inte blir av därför att företagen vill undvika en utdragen process. Allt detta har jag tagit upp i en motion som ligger till grund för reservationen i utskottets betänkande. För att få till stånd en snabbare och effektivare prövning föreslår vi att Stockholms tingsrätt slopas som instans för frågor om företagskoncentration och att dessa frågor därigenom får prövas endast av Marknadsdomstolen. Ur rättssäkerhetssynpunkt finns det inga hinder för att det i fortsättningen bara blir två instanser som prövar ärendena. När Konkurrensverket tar ställning till om verket hos Marknadsdomstolen ska yrka att en koncentration förbjuds eller en part åläggs en konkurrensfrämjande åtgärd ska verket utföra en samlad bedömning av samtliga omständigheter som talar till förmån respektive nackdel för ett åläggande. Som framhålls i motionen blir Marknadsdomstolens prövning i realiteten en överprövning av Fru talman! Regeringen bör sålunda utarbeta ett kompletterande förslag till ändring av konkurrenslagen i enlighet med vad som står i reservationen. Jag yrkar som sagt bifall till reservationen.

Fru talman! Förslaget till nya regler om företagskoncentration är en anpassning av lagstiftningen till EG-rätten och innebär en utvidgning från begreppet företagsförvärv till begreppet företagskoncentration. Reglerna blir lika för inhemska företagskoncentrationer och företagskoncentrationer inom gemenskapen. Det är bra, menar vi kristdemokrater. Men på en punkt brister regeringens förslag. Den gäller instansordningen för prövning av företagskoncentrationer. Vi är förvånade över att regeringen och dess stödpartier inte visar en större förståelse för verkligheten och för företagens situation. Det är viktigt att prövningsrätten sker någorlunda snabbt eftersom en utdragen process skadligt påverkar verksamheten i företagen, deras konkurrenskraft och deras ekonomi. Det är inte rimligt att man ska behöva vänta ett år, eller kanske t.o.m. 1 1⁄2 år, på att ärendet ska få sin slutliga prövning i Marknadsdomstolen, med den förlamning av verksamheten som väntan innebär. Tid är nämligen pengar. I affärssammanhang kan tid vara väldigt mycket pengar. Konkurrenslagen bör ändras så att Stockholms tingsrätt slopas som instans för frågor om företagskoncentration och så att dessa frågor därigenom endast prövas av Marknadsdomstolen. Mot detta kan anföras att det minskar rättssäkerheten. Men i vårt förslag får Konkurrensverket ett ännu större ansvar för att göra en genomgående bedömning innan man beslutar sig för att väcka talan. I dag har verket två möjligheter, men med vårt förslag får verket en möjlighet att pröva ärendet rättsligt, och på så sätt måste man ju helt enkelt göra en ordentlig bedömning redan från början. Många instanser och utdraget tidsförlopp är inte garanterat mera rättssäkert än en snabbare prövning där man har minskat med en instans. Fru talman!

Fru talman! Jag är den tredje talaren på samma tema. Vi ska diskutera regler för prövning av företagskoncentration. Även jag och Folkpartiet står bakom den reservation som finns i betänkandet. Flera fall har visat att den nuvarande instansordningen inte längre är ändamålsenlig. Att ha väntetider på upp till 1 1⁄2 år är inte godtagbart ur allmän synvinkel, och inte sätter det rättssäkerheten för företagen i något bättre ljus. Nödvändiga investeringar kan skjutas på framtiden, och eventuella samordningsvinster fördröjs. Det sista kan faktiskt vara det helt avgörande för om en affär ska anses vara värd att göra eller ej. I den nyligen havererade Telia-Telenor-affären var faktiskt synergi och samordningsvinster t.ex. en av hörnpelarna för varför man över huvud taget föreslog denna affär. Osäkerheten kan också få till följd att kompetent arbetskraft och även kunder söker sig till andra leverantörer. Det är därför bra, tycker vi, att tingsrätten slopas som instans för prövning. Det blir bra för själva sakfrågan och för företagen, men det är också bra för att lätta på tingsrätternas arbetsbörda, som är enorm. Det kommer att minska väntetiderna och öka kvaliteten också i de här delarna av rättsapparaten, vilket är en positiv sidoeffekt. Vad gäller frågan om företagskoncentration är det ju Konkurrensverket som har till uppgift att göra en samlad bedömning av allt som talar för eller emot en anmälan till Marknadsdomstolen, och det blir därför i realiteten även i fortsättningen en prövning i två steg, men med tidsvinster och ökad rättssäkerhet som följd. Fru talman!

Fru talman! Riksdagen behandlar i dag näringsutskottets betänkande NU8, Regler om företagskoncentration. I betänkandet behandlas regeringens proposition om ändringar i bl.a. konkurrenslagens regler om företagsförvärv. Ändringarna innebär att kontrollen ska avse företagskoncentration i stället, vilket är ett vidare begrepp än företagsförvärv, och regelförändringen är, som vi har hört tidigare också, en anpassning till EG-rätten. Det finns flera saker i den här propositionen. Det föreslås en förenkling i anmälningsreglerna genom att man tar bort anmälningsskyldighet för företagskoncentrationer i utlandet som inte har betydelse för svenska konkurrensförhållanden. Vidare föreslås förbättringar i kontrollsystemet för att uppnå ökad effektivisering, rättssäkerhet och också genomströmning av anmälda ärenden. För att göra detta möjligt behövs förändringar i sekretesslagen. Förslagen innebär alltså att det blir tydligare och enklare regler på det här området, vilket är mycket positivt. Fru talman! När det gäller reservationen och motionen från Moderaterna m.fl. om ändringar i instansordningen för prövningar av företagskoncentrationer har vi socialdemokrater i utskottet en annan uppfattning. Moderaternas förslag innebär som vi har hört att Stockholms tingsrätt ska slopas som instansordning och att Marknadsdomstolen ska vara första och enda instans som prövar Konkurrensverkets talan. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att den nuvarande instansordningen bibehålls. Frågor om företagskoncentrationer gäller bedömningar av en annan karaktär än som rör just förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Prövningar av företagskoncentrationer kan ha särskild principiell och praktisk betydelse när det gäller strukturomvandlingar av näringslivet. Därför finns det tunga skäl som talar för att dessa mål ska prövas i två instanser, som då enligt socialdemokraternas uppfattning bör vara två domstolar. Fru talman! Vi socialdemokrater är väl medvetna om vikten av en snabb handläggning av företagskoncentrationsärenden. Som vi skriver i betänkandet förutsätter vi att regeringen följer utvecklingen av handläggningstiderna och vid behov återkommer till riksdagen i frågan. Väsentligt i de här delarna är också att man nu ska försöka med förhandskontakter med Konkurrensverket inför planerade förvärv.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 Hur tänker han angående Marknadsdomstolens framtid? I justitieutskottets betänkande JuU4 som vi behandlade här i riksdagen för några veckor sedan säger Moderaterna: "Särskilt angeläget är det att avskaffa Marknadsdomstolen som till höga kostnader avgör ett begränsat antal mål och ärenden." Jag förmodar - ja, jag vet - att Stefan står bakom reservationen i det ärendet. Hur stämmer det med Moderaternas motion i dagens ärende om att Marknadsdomstolen ska vara första och sista instans som prövar Konkurrensverkets beslut?
Fru talman! Anne Ludvigsson säger att hon är väl medveten om att det behövs en snabbare hantering. Det är naturligtvis vackra ord, men det förslag som nu föreligger innebär ju ingen snabbare hantering. Om det hela ska prövas av tre instanser kommer det att ta nästan 1 1⁄2 år, och det är helt orimligt. Vad vi moderater har sagt och säger i dag är att det räcker med att två instanser synar ett sådant här ärende. Vad vi reagerar mot är att det finns tre olika instanser - först Konkurrensverket, sedan Stockholms tingsrätt och sedan Marknadsdomstolen. Detta gör att det inte fungerar i verkligheten.
Fru talman! Som jag sade förut är vi väl medvetna om detta. Men samtidigt ser vi riskerna med att ta bort något, så att ärendena inte prövas i två domstolar. Min och Socialdemokraternas förhoppning är att i och med de andra förändringar som vi också gör så behöver inte handläggningstiderna bli så långa. Långa handläggningstider är naturligtvis något väldigt olyckligt, som vi inte ska ha.
Fru talman! Jag måste konstatera att så länge det finns tre olika instanser blir det, om alla prövar ärendena, en handläggning som tar betydligt längre tid än ett år. Det gör att det hela blir orimligt. Vi lever ju i en verklighet, och de företag som är berörda kommer att dra sig för nödvändiga koncentrationer om de vet att det hela kan ta så här lång tid. Vi borde vara överens i näringsutskottet om att vi ska underlätta för företagen att driva sin verksamhet på ett rationellt sätt i stället för att göra det nästan omöjligt, som i det här fallet.
Fru talman! Vi vill företagens bästa i näringsutskottet - det vill också Socialdemokraterna där. Men det finns även andra saker som man måste ta hänsyn till. Precis som vi säger kan just den här delen av företagskoncentrationer ha en särskild praktiskt betydelse när det gäller strukturomvandlingar i näringslivet. Därför har vi sagt att vi vill att detta prövas i två instanser.

Fru talman! Oenigheten i betänkandet gäller antalet instanser vid behandling av frågor om företagskoncentration. Det gäller naturligtvis, som i så många andra sammanhang, att hitta den rimliga balansen mellan företags intresse av snabbhet i processen och samhällets intresse av att kunna stoppa eller minimera risk för företagskoncentration. I reservationen som finns anser man att det räcker med en instans utöver Konkurrensverket. Man vill framför allt ha en snabbare hantering. Från vår sida anser vi att försiktighetsprincipen bör gälla. När de sällsynta fallen av misstänkt företagskoncentration uppträder är det nog bra att det finns två instanser. Det som Anne Ludvigsson har uppmärksammat om att den borgerliga oppositionen lägger fram olika förslag vid olika tillfällen är intressant. Dels skriver man en reservation där man vill slopa Stockholms tingsrätt i det här fallet, dels en reservation vid ett annat tillfälle där man vill ta bort Marknadsdomstolen. Det är något slarvigt. Från Vänsterpartiets sida tycker vi naturligtvis att processen i arbetet med företagskoncentration inte får bli alltför utdragen i tid. Man bör dock tills vidare pröva en oförändrad instansordning. Vi yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservation 2 som är fogad till betänkandet. Egentligen hade det väl funnits anledning att föra en ganska omfattande debatt om just de här frågorna. I skrivelsen behandlas nämligen väldigt mycket av miljöpolitik utifrån begreppet "det hållbara Sverige". Jag tänker inte gå in på alla dessa områden, utan egentligen bara hänvisa till skrivningen i reservation nr 2. Det gör jag helt enkelt därför att väldigt många av de frågor som beskrivs både i skrivelsen och i betänkandet kommer upp framför allt i samband med det miljöarbete som pågår inte minst i Miljömålskommittén, men även i andra sammanhang. Detta står också i betänkandet. Det gäller sådant som vi kommer att få debattera här i kammaren inom en inte alltför avlägsen framtid. När det gäller reservation 2 är det ju känt att vi bl.a. från moderat håll har varit kritiska till skrivningarna och rättsläget angående rätten att bedriva kommersiell verksamhet på annans mark. Denna fråga aktualiserades i samband med att kammaren antog den nuvarande miljöbalken. Vi menar att den nuvarande principen strider mot två viktiga huvudregler. Den första huvudregeln den strider mot gäller äganderätten. Det faktum att man enligt nuvarande gällande lag kan bedriva kommersiell verksamhet på annans mark utan markägarens tillstånd - ja, t.o.m. om markägaren är klart negativ till att verksamheten bedrivs - strider enligt vår uppfattning klart mot värnandet av äganderätten. Det konfiskerar faktiskt också äganderätten. Det innebär nämligen att någon annan kan komma på vederbörandes mark och bedriva verksamhet som ägaren själv egentligen skulle kunna och skulle vilja bedriva. Då är frågan: Vem har rätten? Enligt nuvarande ordning är det bara länsstyrelsen som ska pröva huruvida verksamheten är möjlig endast utifrån miljöhänsyn, och inte utifrån miljöhänsyn och hänsyn till äganderättens okränkbarhet. Denna regel främjar ju inte heller en hållbar utveckling - utan kanske tvärtom. Det kan ju mycket väl vara så att ägaren känner till miljövärden på sin egen mark som han eller hon skattar väldigt högt ur hållbarhetssynpunkt, men som länsstyrelsen och den som bedriver verksamheten inte känner till. Därför kommer också värden att fördärvas i och med det faktum att man inskränker äganderätten. Det är detta som är syftet bakom reservation nr 2. Nu ska ju miljöbalken utvärderas. Jag förutsätter att de här frågorna också kommer att tas upp i det arbetet. Men vi menar att det redan nu finns skäl för riksdagen att fatta ett annat principbeslut i den här frågan. Vi tycker att det är lite besynnerligt att vi inte kan få en riksdagsmajoritet bakom detta mycket rimliga krav att man ska kombinera ett värnande av äganderätten med ett värnande av en hållbar utveckling och viktiga miljövärden. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Kan klimatuppvärmningen redan spåras tydligt i naturen? Kommer floran och faunan att förändras omvälvande? Det är klart att vi kan tycka att vi debatterar detta ofta, och det kommer ju upp i flera omgångar framöver. TT tog i går upp de frågor som jag ställde nu. Medeltemperaturen i Europa har stigit med 0,8 grader de senaste 100 åren. Det kan tyckas att det inte är så mycket. Ändå verkar många fåglar och fjärilar ha dragit stora fördelar av detta. Ökad nederbörd vintertid i vissa områden har gett större snödjup som ger hovdjuren problem, vilket inneburit att de minskar i antal. Men utvecklingen är inte entydig. Detta kan bero på annat än en långsiktig förändring av klimatet. Forskarna är inte eniga. Många forskare framhåller att klimatet aldrig varit konstant. Man anser att det är omöjligt att över huvud taget säga om den nuvarande utvecklingen är början på en radikal omstöpning av naturen eller om det bara rör sig om anpassningar. Numera har vi metoder att mäta klimatförändringar, men det behövs ju oerhört långa jämförelseperioder, och det har vi inte alls tillgång till. Chefen för Worldwatch Institute, Lester Brown, presenterade i går här i Stockholm den årliga rapporten Tillståndet i världen som nu har översatts till svenska. Rapporten tar upp flera globala hot. Ett hot är att koldioxidutsläppen från eldning med fossila bränslen som kol och olja ständigt ökar. Det har höjt koldioxidhalten i atmosfären med nära 4 %. De senaste 30 åren har jordens medeltemperatur ökat med 0,44 grader. Det är återigen små förändringar, men små förändringar som faktiskt kan ge ganska stora effekter i naturen och för klimatet. Problemet är verkligen problematiskt. Vi vet ännu inte om problemet existerar. Och när vi en dag konstaterar att problemet verkligen fanns och befarade hot blev verklighet, går det kanske inte längre att åtgärda. Det här utmanar till fullo vår pedagogiska förmåga att få folk i gemen att ställa upp på åtgärder som kan ingripa hårt i vardagen både praktiskt och ekonomiskt för att lösa ett problem som man egentligen inte kan se och som är svårt att fånga med förnuftet. I storstäderna blir problemet ofta påtagligt. Man får svårt att andas och man ser smogen och dimblocket över staden. För att långsiktigt klara vår miljö måste vi genomföra åtgärder som på ett kraftfullt sätt kan minska miljöhoten. På kort sikt måste ändå vardagen fungera, t.ex. bilen, förskolan, flyget, företaget och annat. I morse talade man i radionyheterna om det nuvarande höga bensinpriset som nu nått rekordnivån på omkring 10 kr litern. Man befarar att arbetspendlingen kan bli så dyr att människor avstår från arbete. I storstäderna kan kollektivtrafik ordnas på ett bra sätt eftersom underlaget är stort. På landsbygden kan det vara svårare. Kollektivtrafik blir där ofta relativt dyr. Vårt miljöutrymme krymper oavsett vilka värderingar vi har samtidigt som jordens befolkning växer. Snart har vi situationer där det förnybara är en knapp resurs och begränsar tillväxten. På kort sikt är det nödvändigt med ekonomiska styrmedel för att värna om dessa resurser. Använder vi oss av miljöanpassade lösningar måste vi som konsumenter eller producenter belönas, inte bestraffas. Folk ställer upp om man märker att ens insats tas till vara. Det är därför viktigt att exempelvis sopsorteringskedjan fungerar. Detta är en balansgång. Höga koldioxidavgifter ensidigt för svensk industri kan påtagligt försämra den svenska industrins möjligheter att hävda sig. Det kan försämra vår ekonomi och därmed våra möjligheter till miljöåtgärder för egen del och även åtaganden gentemot u-länderna. Oavsett om Sverige är med i EMU eller inte är marknaden numera gemensam. Det är därför vi kristdemokrater så hårt driver att Sverige måste kämpa hårt för en gemensam koldioxidavgift inom EU. Även övriga miljöavgifter bör harmoniseras. Det finns ett tydligt spänningsfält mellan hållbar utveckling och fri handel. Ökad handel kan medföra stora skador på miljön, och miljökonventioner kan komma att ställas mot internationella handelsregler. I det här sammanhanget kan tillämpningen av försiktighetsprincipen komma att medföra problem i handelsutbytet länder emellan. Världshandelsorganisationen WTO bör verka för en strängare tillämpning av försiktighetsprincipen och för att transporternas miljökostnader tas med i beräkningen. Klimatkommittén är snart klar med sitt arbete. Vi vill att det arbetet forceras så att vi det här året kan behandla förslaget i riksdagen, att regeringen inför vårt ordförandeskap kan ha en klar miljöstrategi samt att vi även föreslår EU att ha en sådan. Kristdemokraterna har den här gången motionerat med anledning av regeringens skrivelse Hållbara Sverige. Skrivelsen tar upp både smått och stort, som ni märker. Därför finns det en reservation om allemansrätten och en om den samlade miljöstrategin. Jag yrkar bifall till reservation 3 och står förstås bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Centerpartiet har den här gången avstått från att väcka motioner med anledning av föreliggande skrivelse. Där har regeringen lämnat en redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Anledningen härtill är tvåfaldig. Dels har vi utförligt redovisat vår syn på miljöpolitiken och framlagt förslag om åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling i vår miljömotion Miljöpolitik för nya generationer, dels anser vi att det i skrivelsens redovisning, som för övrigt är årligen återkommande, inte förekommer något som ger oss anledning att väcka motion i frågan. I och med detta avstår jag också i dag från att debattera skrivelsen i sak och miljöpolitiken i allmänhet. Däremot har det i samband med den här skrivelsens avlämnande och dess behandling avlämnats ett motionsyrkande från Kristdemokraterna som väl sammanfaller med ett motionsyrkande som vi i Centerpartiet har i vår motion Äganderätt. Det gäller kommersiellt missbruk av allemansrätten. Man kan konstatera att i den nya miljöbalken ställs det inte något krav på att organiserat friluftsliv av betydelse ska meddelas markägaren. Däremot ska det anmälas till naturvårdsmyndigheten för samråd. I realiteten innebär detta att samrådsmyndigheten och organisatören av friluftsverksamhet, som oftast är en annan person än markägaren, över markägarens huvud kan bestämma om dennes mark ska användas för det tilltänkta friluftsändamålet. I det fall den organiserade friluftsverksamheten sker i kommersiellt syfte är det stötande att det blir möjligt att organisera verksamhet på annans mark utan att fastighetsägaren behöver informeras eller ge sin tillåtelse till verksamheten. Än mindre kan fastighetsägaren ställa några krav på ersättning eller del i vinsten av den kommersiella verksamheten. Detta är fallet även om verksamheten skulle bli av permanent art. Möjligheten att vistas fritt i vår natur är en stor tillgång. I och med EU-medlemskapet och en förhoppningsvis ökad turistverksamhet kommer fler människor än i dag att i framtiden utnyttja allemansrättens möjligheter. Regeringens beslut, som sedermera har blivit riksdagens beslut, innebär att markägaren inte ges några möjligheter att påverka organiserad kommersiell friluftsverksamhet på sin mark. Det riskerar att leda till att allemansrätten hamnar i vanrykte, och det vore tråkigt, tycker jag. En sådan utveckling måste undvikas eftersom det skulle vara mycket illa om den enskilde skulle gå miste om de privilegier som allemansrätten innebär. Utgångspunkten ska vara att även markägarens intresse ska ges utrymme och tas till vara när man lämnar tillåtelse till organiserat friluftsliv. Centerpartiet anser därför att en förutsättning för organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte ska vara att avtal slutits med markägaren. Jag vill med anledning av det anförda yrka bifall till reservation 2, under mom. 6. Samtidigt vill jag fråga socialdemokraternas och majoritetens företrädare Alf Eriksson om det nu inte vore rimligt, när miljöbalken ska utvärderas, att även inkludera den fråga jag har berört i det sammanhanget.

Fru talman! Vi människor har funnits på den här planeten under många årtusenden. Under denna tid har mycket förändrats. Den naturliga omdaningen av jordklotet har förstås varit omfattande. Men under de senaste århundradena, främst det sista, har vi människor stuvat om ordentligt. Vi har avskogat stora delar av jordklotet. Vi har odlat upp mark och vi gör allt för att rensa den från växter och djur som vi inte själva har planterat dit. Vi har lärt oss att utnyttja rikedomarna som finns i jordens inre och förbrukar dessa ändliga resurser i en rasande takt. Vi har vant oss vid bekväma beteenden som utnyttjar dessa ändliga resurser och som begränsar artrikedomen på jordklotet. Vi har också med teknikens hjälp lärt oss att förbättra jordens produktionsförmåga så att den totalt sett kan försörja en starkt växande befolkning. Men resurserna är ojämnt fördelade. Ca 800 miljoner av jordens befolkning får inte tillräckligt med mat. Nu när vi bestämt oss för att utveckla ett ekologiskt hållbart samhälle är det nödvändigt att använda den kunskap vi har och skaffa oss ny. Men vi tvingas också att ompröva många av våra beteenden. Vi i Sverige är naturligtvis bara en liten del i denna omställning. Eftersom de största miljöproblemen är globala är det nödvändigt med ett omfattande internationellt arbete. Vi kan ha vilka radikala lösningar som helst här hemma, men de kommer inte att åstadkomma några förbättringar om vi inte kan få dem genomförda i ett större sammanhang. EU är för detta ett mycket viktigt organ, det förmodligen bästa instrument vi har för att åstadkomma en hållbar utveckling. Jag konstaterar tyvärr att inte alla i denna kammare har upptäckt detta. Regeringens skrivelse till riksdagen, som är en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling, är en omfattande katalog över de åtgärder som är på gång. Jag ska inte nu gå igenom skrivelsen eller de åtgärder som framgår av den. Det gjorde miljöministern här i kammaren den 28 oktober i fjol, då skrivelsen överlämnades till riksdagen. Jag ska i stället uppehålla mig vid de reservationer som lämnats till utskottets betänkande. I den första reservationen anser kristdemokraterna att kostnaden för företag som vill registrera sig enligt miljöcertifieringen, ISO eller EMAS, är så hög att den är ett hinder. Man föreslår en ny variant med en mljöcertifierad revisor. Avgiften för registrering är differentierad efter företagens storlek. Att införa några andra nya system skulle dessutom kunna vara konkurrenssnedvridande. Det är inte så att det är själva registreringen som är den stora kostnaden, utan det är allt det egna arbetet som ska genomföras i företaget som tar de största resurserna. Det handlar om systemuppbyggnad, kunskapsinhämtning, m.m. Det pågår en översyn på Miljödepartementet som har till syfte att stimulera framför allt mindre företag att registrera sig, så frågan lever men på ett bättre sätt än vad reservanterna föreslår. Därför yrkar jag avslag på reservation 1. Reservation 2, som har varit uppe i debatten tidigare, handlar om allemansrätten. Det är en fråga som har varit aktuell här i kammaren ganska många gånger under senare tid. Allemansrätten är djupt rotad i den svenska folksjälen. Jag är övertygad om att det finns en mycket stark vilja att slå vakt om den. I en alltmer stressad tid är naturupplevelser välgörande. Ja, man kan säga att allemansrätten är en av våra effektivaste friskvårdsinsatser. Den är också en tillgång i kunskapsuppbyggnaden för naturvårdsarbetet. En ökad kunskap ger också ett ökat ansvarstagande, och alltfler känner ett ansvar att vårda vår natur och biologiska mångfald. Jag kan inte läsa reservationen på annat sätt än att reservanterna vill göra inskränkningar i allemansrätten. De vill att det ska skrivas avtal med markägare om att utnyttja allemansrätten. Det skulle, enligt min mening, vara ett kraftigt ingrepp i vår möjlighet att röra oss fritt i skog och mark. Allemansrätten är en sedvanerätt som inte är lagreglerad. Det skulle vara nästan omöjligt att göra en lagstiftning som skulle ta över allemansrätten. Den skulle bli mycket komplicerad och detaljrik, och förhållandena ser inte likadana ut i vårt avlånga land. Kunskapen om allemansrätten får man betrakta som ganska god, och det skulle ställa till med mycket krångel för allmänheten att tränga in i en ny komplicerad lagstiftning. I miljöbalken införde riksdagen en förstärkning för att skydda naturkänsliga områden. Det handlar i praktiken om att länsstyrelsen kan föreskriva om anmälningsplikt i områden som bedöms vara särskilt känsliga för störningar. Det är i själva verket ett stöd för markägarna så att inte naturvärden utsätts för ett för stort slitage. Allemansrätten är unik och värd att slå vakt om. Den är en mycket stor tillgång för oss alla. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. I reservation 3 tar kristdemokraterna upp frågan om Sveriges ordförandeskap i EU nästa första halvår. Regeringen har prioriterat miljöfrågorna högt under Sveriges ordförandeskap och detta har uttalats från denna talarstol många gånger. En första redovisning är redan gjord till EU-nämnden i förra veckan. Det finns inga delade meningar om vikten av att prioritera miljöfrågorna under Sveriges ordförandeperiod, och därför finns det ingen anledning att ge regeringen detta till känna. Jag yrkar därför avslag även på reservation 3. I reservation 4 tas frågan om Sveriges agerande inom WTO upp. Reservationen handlar om att regeringen ska hävda försiktighetsprincipen. Även denna reservation tar upp en fråga som redan behandlas på det sätt som reservanten anför. Regeringen hävdar försiktighetsprincipen, och det gör även EU i de förhandlingar som äger rum om frihandeln. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Beträffande reservation 1 menar Alf Eriksson att det är ett alternativ vi framför. Det är det inte. Vi vill ha ett bättre nyckeltal som bättre återspeglar miljöverksamheten i företagen. ISO och EMAS kommer att ha de större företagen, men vi vill ha något som återspeglar att detta är ett brett arbete i många företag. Därför vill vi att dessa ska kunna räknas med i nyckeltalet. Det är det vi vill med vårt förslag. När det gäller reservation 2 måste Alf Eriksson ändå känna till de fall som har förekommit där markägaren inte har kunnat hindra att man kommit med t.ex. kanotuthyrning och förstört naturen i och med att det har kommit en massa folk som inte varit aktsamma. Det är det vi vill åt, inte att begränsa allemansrätten i övrigt. Vi tycker att detta är ett missutnyttjande av allemansrätten. Det tillhör inte den vanliga allemansrätten. Vi tycker att vanligt förstånd säger det. Beträffande reservation 3 säger Alf Eriksson att regeringen har prioriterat frågorna och anmält detta till EU. Anledningen till att kristdemokraterna är angelägna om att vi före vårt ordförandeskap har en klar miljöstrategi som vi kan redovisa är att vi från Finlands period som ordförandeland har sett att man inte kan sätta någon agenda medan man sitter med den, så att säga. Man har dålig förmåga att påverka frågorna medan man sitter med dem. Det är så mycket praktiskt att anordna, och därför är det bra om man har gjort upp allt det här innan.
Fru talman! EMAS och ISO-registreringen är ju etablerade system. Vad jag syftar till är att om vi ska införa ytterligare system som är enklare får vi en gradering i dessa miljösystem, vilket inte kan vara speciellt klokt. Nu har vi dessa system. Avgifterna är differentierade. Omfattningen av miljötänkandet i företagen ska inte vara olika beroende på hur företagen ser ut. Jag ser inte att det finns någon anledning att göra några förändringar här. Tvärtom ska vi, som jag sade i mitt anförande, stimulera fler företag att ansluta sig. Det finns flera metoder för detta. När det gäller allemansrätten är ju frågan: Om vi skulle gå in och införa någon lagstiftning över allemansrätten i dag, vad kommer det då för krav i morgon? Dessutom tycker jag att reservanterna skjuter ordentligt över målet. Enligt miljöbalken finns det aktsamhetsregler, och de ska följas. Det är ingen som får lov att bruka våld på naturen. Vi har t.o.m. fall där man har utnyttjat allemansrätten på ett felaktigt sätt och också blivit fälld.
Fru talman! Jag har en kommentar angående reservation 2. Det är alltså inte fråga om någon lagstiftning som tar över. Om det kommer en kommersiell verksamhet och hänvisar till allemansrätten ska det väl ändå kunna skrivas ett skriftligt avtal. Jag kan inte se att det stör den övriga allemansrätten.
Fru talman! Om vi ska lagstifta om att det ska skrivas avtal är vi ju där. Då är vi inne och börjar lagstifta i någonting som är en sedvanerätt och som är mycket värdefullt. Som jag sade tidigare finns det heller inga sakskäl för att göra så här. I miljöbalken är det dessutom ingenting som förändras gentemot tidigare när det gäller förhållandet mellan den som utnyttjar allemansrätten och markägaren.
Fru talman! I och för sig kan man missuppfatta saker och ting, men jag tycker att Alf Eriksson gör väldigt grova missuppfattningar när han påstår att vi skulle inskränka allemansrätten. Det är ju inte detta det handlar om, och det vet Alf Eriksson. Det är också ett mycket märkligt argument när Alf Eriksson säger: Nu vill ni börja lagstifta om allemansrätten. Det är ju precis tvärtom! Det är ni som har lagstiftat om allemansrätten. Vi hade tidigare ingen sådan lagstiftning. Nu har ni helt plötsligt genom lagstiftning sagt att man inom allemansrättens ram kan bedriva kommersiell verksamhet på annans mark, vilket man inte kunde tidigare när vi inte hade någon lagstiftning. Det får finnas någon rim och reson i misstolkningen. Min fråga till Alf Eriksson är: Kan Alf Eriksson ge exempel på hur allemansrätten för den enskilde stärks genom att ni helt plötsligt har givit ett danskt eller ett tyskt företag möjlighet att på kommersiella grunder bedriva kommersiell verksamhet på en bondes mark i Västergötland? På vilket sätt har den enskildes allemansrätt stärkts genom ett sådant lagstiftningstilltag?
Fru talman! Den förändring som skedde i miljöbalken berörde inte allemansrätten över huvud taget. Den berör att man måste anmäla till länsstyrelsen om man bedriver verksamhet ute i naturen, i naturkänsliga områden. Självklart är det som reservanterna och Göte Jonsson föreslår en inskränkning: att man ska teckna avtal med en markägare innan man får utnyttja allemansrätten - eller använda allemansrätten, för jag ser det inte som ett utnyttjande. Problemet uppstår, Göte Jonsson, när man ska dra gränserna. Är det mulleskolan med sina promenader som ska teckna avtal? Är det bärplockaren som står på torget och säljer de bär han har plockat i skogen som ska teckna avtal med alla som äger den mark där han går och plockar bär? Eller är det idrottsklubben som anordnar tipspromenad och säljer kort som ska teckna avtal med markägarna? Alla de här frågeställningarna gör att vi kommer in i ett system som börjar bli glidande. Därför tycker jag fortfarande att det är klokt att hålla lagstiftningen borta från det här området.
Fru talman! Återigen är det märkliga missuppfattningar. Om de är medvetna beklagar jag det. Det är väl ingen som har sagt att mulleskolan ska teckna avtal. Det är ingen som har sagt att bärplockaren ska teckna avtal. Var får Alf Eriksson sådana dumheter ifrån? Vad vi har sagt är att den traditionella allemansrätten är viktig och ska vara kvar. Det är ju ni som genom lagstiftning i samband med miljöbalken - lagstiftning, Alf Eriksson - nu har godkänt kommersiell verksamhet på annans mark inom ramen för allemansrätten, någonting som aldrig var meningen med allemansrätten. Genom detta sätt att agera är det stor risk att ni skjuter ett allvarligt grundskott mot allemansrättens gamla princip. Det är vad det handlar om. Ni utvidgar allemansrätten på ett sätt som riskerar att på sikt urholka traditionell allemansrätt, samtidigt som ni tar ifrån den enskilde markägaren rätten att själv bedriva den kommersiella verksamhet som han kunde göra. Ni tillåter i stället eventuellt ett utländskt eller svenskt företag att driva motsvarande verksamhet inom ramen för en lagstiftning om allemansrätten. Detta är mycket märkliga krusiduller. Svara på min fråga: På vilket sätt gynnas den enskilde svensken utifrån traditionell allemansrätt genom denna lagstiftning? Inte ett skvatt. Det blir tvärtom så att vi riskerar att få en negativ debatt om allemansrätten, beroende på ert tilltag i anslutning till att vi antog miljöbalken.
Fru talman! Den förändring som skedde i miljöbalken, det vill jag återigen säga, var till för att skydda naturen. Det är väl en tillgång för alla om vi har naturen i behåll och inte får ett slitage som naturen inte tål. Det Göte Jonsson är ute efter tycker jag framgår ganska tydligt. Det är avtal för kommersiell verksamhet. Jag vet inte vad som är kommersiell verksamhet. Nu säger Göte Jonsson att det inte är bärplockning, inte tipspromenad och inte skola. Vad är det? I slutändan har det i många sammanhang andats att markägaren vill ha ersättning för den verksamhet som inte är definierad. Man talar inte om vad det är för någonting. På så lösa grunder kan vi inte ge oss in och börja förändra i allemansrätten.
Fru talman! Jag tror att vi ska fortsätta lite grann med frågan om det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten. Låt mig innan jag kommer in på min frågeställning till Alf Eriksson konstatera att det ändå, Alf Eriksson, måste vara en regerings skyldighet att lägga fram förslag till lösningar även vad gäller svåra problem. Man kan inte säga att en fråga är för svår för att lösas. En regering måste som sagt ha förslag även när det gäller svår problematik. Till min fråga. När det nu är så att någon som kommersiellt utnyttjar en allemansrätt är skyldig att underrätta naturvårdande myndighet, i de flesta fall länsstyrelsen, anser då inte Alf Eriksson att det vore lika självklart att denne i lag blev skyldig att även ge ägaren till ifrågavarande egendom en underrättelse? Anser inte Alf Eriksson att detta är en självklarhet? Om inte annat skulle man kunna undvika alla de missförstånd som i dag uppkommer med den ökade turism som vi har fått på gott och ont, för det mesta på gott, i t.ex. vår del av landet, Alf Eriksson.
Fru talman! Nej, Eskil Erlandsson, man ryggar inte för att lagstifta om allemansrätt därför att problemet skulle vara stort. Men jag tycker att det är helt fel att med lagstiftning göra någonting som skapar mer problem än det är i dag. Därför finns det ingen anledning att lägga fram förslag om en lagstiftning på allemansrättens område. Det nya som infördes, Eskil Erlandsson, var att länsstyrelserna, i de flesta fall, fordrar anmälan från den som ska vistas i ett naturkänsligt område. Jag är övertygad om att den som gör det i de allra flesta fall också tar kontakt med markägaren om det är någon verksamhet som kan ligga någonstans i gränslandet när det gäller störningar av något slag. Här finns inga förändringar gentemot tidigare. I praktiken vet jag att det är så. Det finns under senare tid inga kända övertramp som föranleder oss att allvarligt diskutera lagstiftning. Jag vidhåller mitt yrkande om att avvisa reservationen.
Fru talman! Alf Eriksson och jag kan säkert vara överens om att det i de allra flesta fall fungerar i praktiken. Men det är ju så med lagstiftning att den har vi för de fall där det inte fungerar. Så är det med de flesta lagar och förordningar i vårt land. De är till för människor, organisationer och företag som inte sköter sig. Det är alltså det jag vill komma fram till. Det finns sådana som inte sköter sig och därför behövs det en reglering även på det här området. Då tycker jag att det är rimligt att en markägare åtminstone får reda på att en verksamhet pågår på dennes egendom, likaväl som det allmänna ska få reda på samma sak. Men min fråga kvarstår obesvarad: Är Alf Eriksson beredd att ta med den här frågan i den utvärdering av miljöbalken som komma ska? Eller kan han om den inte ska behandlas där åtminstone hänvisa den till något annat forum där den kan införlivas, så att vi får en lösning på de här frågorna, som jag tror kommer att bli ett stort problem framgent, i vart fall för oss i södra Sverige?
Fru talman! När det gäller översynen av miljöbalken förutsätter jag, även om jag inte har läst direktiven, att den är så pass bred att det finns möjlighet att ta upp de här frågorna om man så skulle önska. Det som gör mig något förvånad är att det inte brukar ropas efter lagstiftning särskilt intensivt i den här kammaren. Men i det här fallet, utan att kunna peka på att det förekommer något missbruk, ropas det efter lagstiftning. Det är något märkligt. Som jag sade tidigare tror jag att frågan om allemansrätten är djupt rotad i den svenska folksjälen, och kunskapen om allemansrätten ökar. Därför har jag också förhoppningar om att man ska vårda den på ett positivt sätt.

Fru talman! Skrivelsen Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling och det betänkande där den behandlas är faktiskt som ett uppslagsverk. Det är ett uppslagsverk i vilket Miljödepartementet lämnar en redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige och andra länder fortskrider. Det beskriver ganska bra vad som är på gång i de olika departementen samt en del av vad som är genomfört. Vi kan konstatera att det än finns mycket kvar att göra för att nå en ekologiskt hållbar utveckling, även om vi samtidigt kan konstatera att mycket är på gång, vilket man ser när man tar del av skrivelsen. Vår svenska materiella standard är mycket hög i förhållande till de fattigaste tre fjärdedelarna av världens befolkning. Det är tänkvärt. Tänkvärt är även att vårt nuvarande konsumtionsmönster inte bara tillför goda ting. Vårt konsumtionsmönster är inte hållbart i längden. Om hela jordens befolkning skulle ges samma materiella standard och konsumtionsmönster som vi har i Sverige eller i västvärlden, vore ett omedelbart och fullständigt ekologiskt sammanbrott oundvikligt. Begreppet hållbar utveckling innebär att man ser till hela jorden och till framtiden. Ett hållbart samhälle är alltså ett samhälle där människornas behov tillgodoses och förbrukningen av naturresurser håller sig inom det rättvisa miljöutrymmet. Vår gemensamma uppgift måste vara att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Då måste man t.ex. kunna ställa sig frågan hur många flyg och bilresor per person är möjliga utan att klimatet försämras eller förändras. Vilken mängd kemiska ämnen kan vi sprida i näringskedjorna utan att vålla framtida hälsorisker hos människor och andra arter? Vi måste alltså hitta ett konsumtionsmönster som är moraliskt försvarbart för att dela jordens resurser på ett mer rättvist sätt. Jag är medveten om att vi inte ordnar detta med hjälp av det här betänkandet eller den här skrivelsen, men det är vi som väljer vägen och inriktningen. Det hänger samman med Sveriges steg och vilja, eller ovilja, att gå i riktning mot en ekologiskt hållbar utveckling. Jag tror att vi allesammans vill gå i en riktning mot en ekologiskt hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling är vidsträckt, inte bara geografiskt utan även i tiden. Det har tagit naturen miljoner år att bygga upp de fyndigheter av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, som några få generationer nu förbrukar i en svindlande fart. Nu är vi ett hot mot ekosystemen. Vår huvuduppgift måste vara att tillsammans ändra den utvecklingen. Den europeiska miljöbyråns rapport om miljötillståndet i unionen lyfter fram transporternas miljöpåverkan som ett av de mest svårlösta problemen. Det beror bl.a. på att trafiken i luften, på land och till sjöss ökar snabbt. Godstransporterna på väg och järnväg i Europa beräknas öka med ca 50 % mellan 1995 och 2010. Givetvis får detta konsekvenser på klimatet. Hur transporterna ska ske, och vilka som måste ske, behöver givetvis lyftas fram i samhällsplaneringsprocessen än intensivare än hittills. Jag ska sluta med att säga att de redovisade åtgärderna för en ekologiskt hållbar utveckling, som redovisas i skrivelsen från olika departements verksamhetsområden, inte är tillräckliga för att klara problemen. Men de kan tillsammans med det pågående arbetet i miljömåls-, klimat och kemikaliekommittéerna ge en bättre möjlighet för ett fortsatt arbete i rätt riktning. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande

Fru talman! Slit-och-släng-epoken är inte över. Kretsloppstanken har ännu inte fått fullständigt genomslag. Det märker vi när vi läser insändarsidorna. Men vad värre är, vi kan notera det då och då i kammaren när en del partiföreträdare ifrågasätter utvecklingen. Jag tänker i första hand på avfallshanteringen. Vi folkpartister tycker att regeringen har försummat miljöarbetet i EU. Vi tycker att Sverige, som nu har anmälts i EG-domstolen, har för låga ambitioner inom Natura 2000. Det bekräftar den kritik vi länge har framfört. Vi menar att regeringen Persson konsekvent har nedprioriterat naturvården, bl.a. till förmån för tveksam miljardrullning till de lokala investeringsprogram jag tidigare har nämnt. Fru talman! Jag vill beröra ett par frågeställningar till. Folkpartiet har i det sammanhanget inte motionerat eftersom vi har gjort det i tidigare sammanhang. Det skulle bara innebära en upprepning. Jag vill ta upp frågan som handlar om miljöministerns förvåning över EU-kommissionens kritik av att regeringen föreslagit för få skyddsvärda områden till EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. Miljöministern sade sig vara förvånad. Jag är inte förvånad. Han borde inte vara det. Kritiken mot regeringens låga ambitioner i EU:s arbete med Natura 2000 har framförts av oss i Folkpartiet men också av flera miljöorganisationer. Men man har inte bara anmält för få områden till Natura 2000, den grövsta försummelsen är att regeringen har varit passiv då det gäller att påverka vilka naturtyper som ska ingå i Natura 2000. En annan oerhört viktig miljöfråga på Europanivå är den om de gränsöverskridande luftföroreningarna. Föroreningar i luft och utsläpp i vatten bryr sig inte om nationsgränser. För att minska miljöförstöringen krävs det att vi arbetar fram gemensamma miljöregler för EU:s inre marknad. För att vi ska kunna minska växthuseffekten är det viktigt att varje land tar ansvar för att minska sina koldioxidutsläpp. Ett skäl till att länderna inte vill skärpa koldioxidskatterna på enbart nationell nivå är ju att det försämrar konkurrenskraften för den inhemska industrin. Vi folkpartister vill verka för att mer av ekonomiska styrmedel används för att främja en miljöanpassad konsumtion och produktion och hindra miljöskadliga utsläpp. Därför är det viktigt att EU beslutar om en lägsta nivå för en koldioxidavgift i EU Kopplingen mellan ekonomiskt tänkande och miljötänkande anser vi är en nödvändig utgångspunkt för miljöarbetet. En liberal miljöpolitik bejakar ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att skapa resurser till miljöförbättrande åtgärder. Marknadsekonomin står inte i motsats till förbättrad miljö. Den är tvärtemot ett medel som om det används på rätt sätt effektivt kan lösa många av dagens stora miljöproblem. Folkpartiet är också det parti som under längst tid och hårdast har drivit frågan om användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Den positiva inställningen innebär inte att vi aningslöst anser att det går att tänja naturens spelregler hur långt som helst. Men tydligt är att när miljöns intresse står i konflikt med miljöfarlig verksamhet måste naturlagarna på ett tidigt stadium ges företräde. En viktig slutsats av det är att en försiktighetsprincip måste prägla all mänsklig relation till naturen. Låt mig avslutningsvis, fru talman, återgå till frågan om kretsloppstanken och avfallshanteringen. Jag har i tidigare anföranden i kammaren uttryckt besvikelse över att reaktionen från oss politiker varit så svag och ifrågasättande av den utveckling som vi ändå har sagt är riktig och nödvändig, nämligen att återanvända och återbruka. Den tanken ifrågasätts allt oftare. Reaktionen från partiföreträdare har varit svag. Jag efterlyser den fortfarande.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Den här våren kommer att bli mycket intressant i fråga om det nationella miljöarbetet. Det kommer nämligen att tvinga partierna att sätta ned fötterna och visa var man egentligen står och vad man går för. Vi har nämligen två stora utredningar som kommer att påverka det svenska miljöarbetet mer än några andra utredningar vi har haft på mycket länge. Det gäller dels Klimatkommittén, dels utredningen om miljömålen. Vi står just nu i en situation där vi har utsatt jorden för det största experimentet på mycket länge, i alla fall det största experiment som har orsakats av människan, nämligen klimatförändringen. Den är en realitet i dag. Det går inte att prata om att det här är någonting som kanske kommer; det är realitet i dag. Det här ställer naturligtvis mycket stora frågor på sin spets, frågor som vi måste kunna besvara. Hur ska vi klara att skapa en framtid där även framtida generationer kan finnas kvar på ett bra sätt? Ska vi acceptera klimatförändringen, eller ska vi försöka göra någonting åt den? Vi människor formar framtiden. Vi formar framtiden genom det vi gör nu och genom de beslut vi tar i dag. Jag menar då att de två stora utredningar som kommer nu kommer att på ett avgörande sätt visa om man menar allvar med att försöka forma framtiden i det här avseendet eller inte. Jag tror att vi kommer att få mycket intressanta diskussioner i kammaren just med anledning av dessa två utredningar, där man också kommer att titta på ekonomiska styrmedel. Vågar man från olika partier försöka forma framtiden, eller anser man att klimatförändringen är någonting som bara sker? I så fall kan man abdikera som miljöpolitiker, för då har man visat att man inte har kraft. Vi får se vad som sker. Jag håller mig väl informerad om de här utredningarna, och det är mycket intressant. Det som har skett under de år som har gått har bl.a. varit att vi har fått en ny miljöbalk. I dag börjar vi se vad det innebär: Vi har äntligen fått en miljölagstiftning med tänder. Betydligt fler miljöbrott påtalas än tidigare. Vi har fått ett bra åklagarväsende som tar hand om det. Vi kan tyvärr se att polisen än så länge inte har insett att det här också är allvarliga brott och därför inte prioriterar dem. Jag förutsätter att majoriteten kommer att ta tag i det rejält. Även dessa brott ska naturligtvis påtalas. Det är viktigt att vi har fått miljömål som handlar om att vi inom en generation ska försöka komma till rätta med de problem vi har här. Det är en stor utmaning, och det kräver rejäla resurser och rejäl styrning. Jag tror att ekonomiska styrmedel måste vara någonting som vi verkligen använder oss av för att komma till rätta med detta. Tyvärr tvingas vi dock i dag prata om det som vi har talat om tidigare, nämligen vad som står i balken. Jag skulle verkligen vilja vädja till er som diskuterar allemansrätten: Sätt er och diskutera det här med jurister, så att vi kan öka kunskapen! Det är nämligen så tråkigt att hela tiden behöva säga samma sak. Det finns här borta vid väggen två personer från utskottet, och jag tycker att ni ska prata med dem. Det är inte alls så som Göte Jonsson - fräckt, opportunistiskt eller okunnigt - säger, att vi har förändrat någonting i balken. I balkens 7 kap. 1 § står det: "Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den." Vi reglerar inte allemansrätten. Den är precis lika mycket sedvänja som tidigare. Vad vi säger är att det vi reglerar i balken, nämligen hur man ska förhålla sig i naturen, även gäller dem som utnyttjar allemansrätten. Vi pratar alltså om naturen. Varför gör vi det? Jag måste säga att efter alla dessa diskussioner ångrar jag att vi brydde oss om att ta in det här i balken. Men vi brydde oss om det därför att det hade visat sig tidigare att den kommersiella allemansrätten innebar problem. Det hade kommit ett par domar, och det fanns en utredning, Naturvårdsverkets rapport Allemansrätten och kommersen. Det här var alltså ett problem före balken, och därför tittade vi på det. Vi funderade då på vad vi skulle kunna göra i balken. Jo, eftersom balken reglerar hur människor beter sig i naturen, dvs. reglerar naturen, skulle vi kunna titta om vi kunde hitta ett sätt att se till att allemansrättens utnyttjande inte förstörde naturen. Men vi kan inte i miljöbalken reglera förhållandet mellan dem som utnyttjar det här och markägare. Det är alla jurister som vi har talat med helt överens om. Det här ska regleras i annan lagstiftning. Problemet är att ingen jurist i dag kan säga var, om det kanske är i jordabalken eller i brottsbalken. Eftersom allemansrätten inte är reglerad någonstans finns det ingenting att hänga upp den på om man ska reglera i brottsbalken. Då måste vi i så fall reglera allemansrätten för att kunna säga att om man bryter mot allemansrätten på det och det och det sättet blir det en straffpåföljd. Det är alltså ett stort juridiskt problem. Men det alla är överens om är att vi inte kan reglera det här i miljöbalken. Förhållandet mellan en markägare och en kommersiell utnyttjare kan inte regleras i miljöbalken. Det är alla jurister som vi har talat med överens om. Detta står också mycket tydligt i betänkandet: Förslaget i miljöbalken reglerar däremot inte förhållandet mellan allemansrätten och egendomsskyddet. Detta är av civilrättslig natur och har inte förändrats av förslaget till miljöbalk. Vi har alltså inte gjort den förändring som Göte Vad vi däremot har gjort är att säga att vi skulle kunna titta på om allemansrätten och utnyttjande av allemansrätten påverkar naturen. Det skulle vi kunna reglera i balken. Vi har egentligen tagit ett steg på den väg som Göte Jonsson uppenbarligen vill att vi skulle ha tagit ett steg till på men inte kunnat. Vi säger att om någon utnyttjar allemansrätten på ett sådant sätt att det påverkar naturen ska vi kunna kontrollera det, och då ska de anmäla sin verksamhet precis på samma sätt som någon som startar en industri. Vi likställer den typen av verksamhet i detta avseende med annan verksamhet. Då kan vi alltså se till att det finns en anmälningsplikt. Det är så det går till i de här sammanhangen. Men det står också tydligt i balken: Anmälningsärenden av det slag som avses här handläggs enligt förvaltningslagen . I den lagen finns bl.a. regler om partsinsyn och myndigheters kommunikationsskyldighet. Det bör därför föreligga en tillfredsställande garanti för att fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare och eventuellt andra som berörs av ärendet får kännedom om den aktuella verksamheten och innehållet i anmälan. Vidare tillförsäkras denna krets möjligheter att lämna synpunkter i ärendet. Skulle vi ha ändrat förvaltningslagen i samband med balken? Det är min fråga. Det är alltså inte i balken detta regleras, utan det är i annan lagstiftning. Jag skulle verkligen vilja att vi sovrade i diskussionen. Naturligtvis kan uppföljningsutredningen till miljöbalken inte titta på någonting som ska regleras i jordabalken eller brottsbalken; det säger sig självt. Det här är så långt vi kan komma i de här sammanhangen. Vi får driva den här frågan i de andra sammanhangen, i de lagstiftningar där den antagligen ska in, dvs. förvaltningslagen, jordabalken eller brottsbalken, eller hur det nu ska skrivas - därom tvista väl de lärde. Till Folkpartiet vill jag säga att jag delar uppfattningen att vi skulle ha försökt få fler områden till Natura 2000. Jag tycker dock att art och habitatdirektivet är något fyrkantigt skrivet. Många av de naturtyper som vi ser att vi inte har lämnat områden till är väl skyddade. Jag skulle vilja ställa en fråga till Folkpartiet. Det gäller ett intressant förslag nära min hemkommun. Man planerar en flygplats på Södertörn. Såvitt jag har förstått har Folkpartiet inte tagit avstånd från det, trots att där finns ett av de starkaste bestånden av trädlärka - en art som finns med i bilagan till art och habitatdirektivet. Här finns många hotade arter som finns med i bilagan till art och habitatdirektivet. Här kommer överflygning att ske över Mörkö, som är ett område som innehåller många sankängar - precis de biotoper som man vill ska skyddas enligt art och habitatdirektivet. Det finns ädellövskogar - precis den typ av biotop som vi ska skydda enligt art och habitatdirektivet. Här finns dessutom ett av Mellansveriges mest intensiva fågelskyddsområden - precis den typ av biotop som ska skyddas av art och habitatdirektivet. Hur kan ni i Folkpartiet säga ja till en flygplats på Södertörn? Menar ni inte allvar när ni här i talarstolen säger att vi ska skydda det som står i art och habitatdirektivet? Naturskyddsföreningen har föreslagit att hela området ska vara ett av de områden som ska in i Natura 2000. Det vore omöjligt med en flygplats.

Fru talman! Jag delar Gudrun Lindvalls uppfattning om vikten av det arbete som nu bedrivs i Klimatkommittén och i kommittén för utarbetande av miljömål. Gudrun Lindvall sade att det är när vi ska behandla de här frågorna som partierna kommer att bekänna färg. Kanske är det så, men jag är rädd för att det inte är så. Jag är rädd för att diskussionen kring miljömålen kommer att handla om formfrågor. Det finns redan tecken som tyder på det. Det gäller frågor som handlar om detta: Ligger målen nu på en för hög detaljnivå? Lämnar man för lite till regioner och lokala organ när det gäller att besluta om miljömål? Allting är bestämt. Så får vi en sådan debatt. Avslöjanden om var vi står i miljöfrågorna kommer när vi följer upp och i andra debatter här i kammaren. Tyvärr tror jag alltså inte att vi får partierna att bekänna färg tillräckligt tydligt. Så går jag till frågan om flygplats på Södertörn. Jag har inte satt mig in i den frågan. Om det förhåller sig på det sätt som Gudrun Lindvall här säger - jag har ingen anledning att tvivla på det - kan det jämföras med de frågor som jag just nu har ägnat mig ganska mycket åt att slåss för. Det gäller nämligen att se till att vi förhindrar att en ny E 4 byggs utanför Uppsala över områden med arter som behöver skyddas. Jag har stridit mot att man bygger i och för sig väldigt viktigt äldreboende. Man har för avsikt att bygga det i ett skogsområde i Uppsala, där vi har kunnat konstatera att vi har rödlistade arter. Den typen av bebyggelse måste man då klara på annat sätt. På liknande sätt skulle jag, om det förhåller sig på det sätt som Gudrun Lindvall säger, säkert ha kämpat när det gäller Södertörn. Men jag kan inte frågan, så jag vill inte kommentera den mera.
Fru talman! Såvitt jag förstår av både Klimatkommittén och Miljömålskommittén kommer man att komma in på mycket precisa frågor om t.ex. koldioxidskatten, om andra ekonomiska styrmedel och om hur man vill forma politiken. Då måste man nog fundera på hur mycket man vågar. Om vi är många som tycker att vi ska ha en koldioxidskatt måste vi naturligtvis sätta koldioxidskatt på t.ex. fossila bränslen, för vi vet att fossila bränslen är ett av problemen. De fossila bränslena är en del av det som orsakar klimatförändringarna. Därför menar jag att vi nu får se. Vågar man sätta en hög koldioxidskatt, och vågar man sedan ta konsekvenserna av det, eller börjar man direkt prata om att man eventuellt förlorar en liten väljargrupp och att det måste kompenseras? Börjar vi prata om att kompensera väldigt många för de nödvändiga miljöåtagandena blir åtgärderna inte trovärdiga. Framför allt kommer det inte att leda till det vi vill, nämligen en möjlighet till en ekologiskt långsiktig utveckling. Därför menar jag att dessa kommittéer kommer att vara viktiga. Jag vet i alla fall att vi från mitt parti kommer att se till att denna fråga kommer upp på agendan. Om man i kommittén inte kommer att bli överens kan jag garantera att det kommer att finnas mycket tuffa reservationer som visar vilken väg vi måste välja om vi menar allvar med att försöka komma till rätta med klimatförändringen. Jag kan från Miljöpartiets sida garantera att dessa frågor kommer att komma upp i båda kommittéerna.
Fru talman! Gudrun Lindvall och jag är helt överens om vikten av detta arbete. Det är ett oerhört viktigt arbete som bedrivs i dessa kommittéer. Vi är också överens om att det är viktigt att vi vågar stå upp. För vår del kommer vi att fortsätta att stå upp för miljön och för naturen. Vad jag uttrycker oro för är att vi ändå inte får denna viktiga politiska debatt. Där får vi hjälpas åt, så att vi verkligen får det. Det finns också en risk för att man når överenskommelser kring mål, men det är när det gäller genomförandet som skillnaderna finns. Vi har exempel på det. Här måste vi hjälpas åt, så att vi verkligen får en politisk debatt och så att vi också får politiska initiativ som gör att vi någorlunda snabbt lever upp till dessa mål.